Herr talman! Redan innan den nya valordningen beslutades uttalades stor tveksamhet inför ett system, som innebär att några få röster kan avgöra om ett parti blir orepresenterat i riksdagen eller erhåller minst 14 mandat. Tveksamheten kom också till uttryck inför det första val där denna ordning tillämpades, nämligen 1970 års val. I vpk-motionen 533 påpekas att närmare 5 miljoner deltog i 1970 års val. Ett parti som eventuellt stannar omedelbart under 4 procent och blir helt utan riksdagsmandat kan alltså representera i runt tal 200 000 väljare. Skulle flera partier komma upp till men ej över 4 procent blir antalet väljare utan riksdagsrepresentation ännu större. På grund av denna spärregel kan ifrågasättas om inte en försämring skett även i förhållande till tidigare orättvisa valordning. Genom sin historik över gällande bestämmelser och deras tillkomst återspeglar också utskottet den tveksamhet inför spärregeln som varit rådande. Utskottet finner likväl valsystemet ”innebära en väsentligt mera rättvis och därmed från principiellt demokratiska synpunkter mera tillfredsställande ordning än den tidigare gällande”. Man finner därför inte ”anledning att nu aktualisera en omprövning av den huvudprincip för det nuvarande valsystemet som den s.k. fyraprocentspärren utgör”. Det framgår inte om utskottet anser det ”principiellt tillfredsställande” med ett valsystem som kan medföra att hundratusentals väljare blir orepresenterade. Jag anser det icke principiellt tillfredsställande; det motverkar väljarnas röstning efter åsikt. De kan nämligen avstå från att rösta på ett parti som motsvarar deras åsikter, därför att partiet i fråga matematiskt anses utan chans att passera spärren, eller också rösta på ett parti för att detta parti skall klara spärren, trots att partiet inte motsvarar deras åsikter. I konstitutionsutskottets betänkande erinras också om kommunalvalskommitténs betänkande, som just nu remissbehandlas. Där förordas fyraprocentspärr även vid valen till landsting och kommunfullmäktige. Om nu utskottet anser detta vara ett skäl mot att slopa spärren vid riksdagsval, kan det förtjäna att uppmärksammas vad utredningen om den kommunala demokratin anfört i sitt yttrande över kommunalvalskommitténs betänkande.

Att använda kommunalvalskommitténs betänkande som stöd för att bibehålla spärren i riksdagsval är enligt min mening föga välbetänkt. Däremot torde ett bibehållande av nuvarande ordning vid riksdagsval komma att åberopas som stöd för införande av en ordning vid kommunala val som medför ökade orättvisor. Vi har menat att starka skäl föreligger för att redan nu ta upp valordningen till prövning. Då det av formella skäl inte är möjligt att riksdagen direkt till grundlagberedningen hemställer om förslag, ber jag att få framställa följande yrkande: att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t dels uttala sig för en omprövning av den s.k. fyraprocentregeln vid val till riksdagen, dels hemställa om uppdrag till grundlagberedningen att framlägga förslag i enlighet härmed.

Herr talman! Frågan om spärrarna vid valen — 4 respektive 12 procent — hade man ju att brottas med när man tog den partiella författningsreformen. Även andra frågor var föremål för omfattande överläggningar, bl.a. frågan om man skulle ha en annan form av sammanräkning av rösterna för att på det sättet få fram vilka som skulle företräda folket i enkammaren. Men efter de här mycket långvariga förhandlingarna kom man ändå fram till det valsystem och den sammanräkning som vi nu har. Och det finns en bakgrund som jag tror att man bör beakta.

Det var därför som man fann att man skulle kunna använda sig av riksproportionaliteten. Vi har de 310 direktvalda, vi har 40 i en rikspott. Men man hade också den uppfattningen att införandet av denna möjlighet till en ökad proportionalitet inte bör leda till alltför stor söndersplittring av det politiska livet i riksdagen, ty om splittringen blir för stor kan det medföra att man praktiskt taget icke kan handla. Där har vi nu ett utomordentligt exempel, om vi går tillbaka till Weimarrepubliken. Weimarförfattningen var kanske en av de finaste författningar som har funnits, men det visade sig att den var så fin att den i sig själv kunde medverka till att slå sönder demokratin. Detta är alltså bakgrunden i den här frågan. Jag skulle också vilja erinra om att — det har sagts här förut och det kommer väl att sägas igen — detta var en politisk överenskommelse som träffades, och det finns ingen anledning att nu ta upp den frågan till omprövning. Man bör i alla fall avvakta — om man skall börja diskutera den — till dess att den partiella författningsreformen har undanröjts på det sättet att vi har fått en helt ny författning här i landet.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

Herr talman! Det talas mycket om nödvändigheten av att ha ett valsystem som motverkar uppsplittring på många partier. Man kan då ifrågasätta om det i så fall är genom spärrar, som hindrar stora väljargrupper att bli företrädda i riksdagen, detta skall åstadkommas. Herr Pettersson i Visby talar också om behovet av stabilt underlag för regeringsarbetet och gör t.o.m. historiska paralleller. Det må kanske anses vara något av en ödets ironi att vi just nu har en minoritetsregering i vårt land, trots att fyraprocentspärren tillämpades i 1970 års val. Och nog är det väl ändå märkligt att utskottet inte ens är berett att tänka sig en sänkning av spärren, trots att varje procent motsvarar närmare 50 000 väljare. Man vill heller inte pröva åtgärder för att minska tröskeleffekterna — man vill ha kvar den giljotinspärr som nu finns vid 4 procent. Vad vi motionärer har begärt är en omprövning av fyraprocentregeln och att grundlagberedningen skall framlägga förslag rörande valordningens utformning i fortsättningen. Och naturligtvis bör man kunna finna former som inte har de nuvarande ogynnsamma effekterna för stora väljargrupper. Detta menar jag är mera angeläget än att överföra orättvisorna också till landstingsoch kommunalval. Slutligen noterar jag att det i konstitutionsutskottets utlåtande nr 20 år 1968 fanns reservationer från centerpartioch folkpartihåll, och det uttalades också inför förra årets val viss tveksamhet från det hållet över spärrens effekt. Jag frågar mig: Varför är det så tyst i denna fråga från centern och folkpartiet i dag?

Herr talman! När riksdagen 1968 och 1969 fattade beslut om de vittgående reformer som bl.a. innebar att tvåkammarsystemet avskaffades och ersattes av ett enkammarsystem lämnade man frågan om valkretsindelningen därhän. Den valkretsindelning som tidigare funnits för valen till andra kammaren överfördes att gälla för valen till den nya enkammarriksdagen. Man kunde, menade man den gången, skjuta hela den besvärliga frågan om valkretsindelningen åt sidan med motiveringen att valkretsindelningen genom det nya system med utjämningsmandat, som man också beslutade om, inte längre skulle få någon betydelse för den totala mandatfördelningen mellan de konkurrerande partierna. Genom utjämningsmandaten tillförsäkrades de partier som kom över fyraprocentspärren en rättvis propotionell andel av mandaten oavsett hur valutslaget blev i de enskilda valkretsarna. Men detta innebär inte att valkretsindelningen blivit betydelselös. Riksdagsvalen sker alltfort valkretsvis, bl.a. så till vida att kandidatnomineringen görs valkretsvis och att samtliga mandat, såväl valkretsmandat som utjämningsmandat, besätts med namn från de valsedlar som partierna gått fram med i de olika valkretsarna. Valkretsindelningen har stor betydelse för de politiska partiernas regionala organisation och arbete. Det är för partierna naturligt och för själva kandidatnomineringsprocessen nödvändigt att anpassa partiarbetet efter de geografiska gränser som valkretsindelningen drar upp. Det är också naturligt att de politiska partiernas regionala organisation spänner över ett geografiskt sammanhängande område. I de flesta fall uppstår härvidlag inga svårigheter, eftersom huvudprincipen för valkretsindelningen är att valkretsarna utgör geografiskt sammanhängande områden. I ett fall, som tagits upp i motionerna 531 och 551, gäller dock inte detta. I Malmöhus län är fyra kommuner utbrutna ur länet i övrigt och bildar tillsammans en valkrets, och det som blir kvar av länet bildar en annan. Detta har väl alltid varit en konstig ordning, och de kommunsammanläggningar som följt och följer av kommunindelningsreformen har inte gjort den nu gällande ordningen mindre besynnerlig. Kommunreformen har medfört en kraftig expansion av de kommuner som ingår i fyrstadskretsen, vilket i sin tur innebär, att även den s.k. länsvalkretsen blivit synnerligen märklig till sin geografiska sträckning. Den löper som en ringlande serpentin ut och in kring fyrstadskretsens olika delar och påminner osökt om de valkretsar i USA som under skiftande makthavare varit utsatta för en hänsynslös gerrymandering.

Alla jag talat med i denna fråga har också hållit med om detta. Fördenskull är det för mig mycket förvånande att utskottsmajoriteten inte velat vara med om en snar reform. Det har av skrivningarna att döma tydligen varit synnerligen besvärligt att finna några skäl för avslagsyrkandet. De skäl som anförs är nämligen ungefär lika besynnerliga som den nu gällande valkretsindelningen i Malmöhus län. I det särskilda yttrande varmed folkpartiets ledamöter i utskottet försöker ytterligare motivera varför de stannat för ett avslag anförs dels att frågan huruvida Malmö skall ingå i landstinget eller ej ännu inte är avgjord, dels att grundlagberedningens ställningstagande till valkretsindelningen bör avvaktas. Frågan om Malmös inträde i landstinget har inte något som helst med valkretsindelningen för riksdagsval att göra. Här måste det således föreligga något missförstånd. Vad grundlagberedningen beträffar kommer den, såvitt jag vet, inte att behandla frågan om valkretsindelningen. Valkretsindelningen är reglerad i vallagen, och en rad frågor som rör denna har behandlats av en särskild utredning — valtekniska utredningen — som avgett flera betänkanden i ärendet, bl.a. ett betänkande som innehöll ett förslag till en helt ny vallag. Detta förslag har nu överarbetats i justitiedepartementet, som för några dagar sedan i en promemoria presenterade ett komplett förslag till en ny vallag. I detta förslag från justitiedepartementet har ingen förändring gjorts i nu gällande valkretsindelning. Skrivningen i själva betänkandet är ungefär lika förbryllande. Man säger där visserligen inte att grundlagberedningen skall hugga tag i valkretsindelningen — den frågan bör behandlas senare, säger man — men samtidigt påstår man att frågan om valkretsindelningen nära sammanhänger med de överväganden angående en förstärkning av personvalsinslaget som pågår inom grundlagberedningen. Hur kan den göra det, om beredningen inte är beredd att koppla sina överväganden om personval just till en förändrad valkretsindelning? Det resonemang som förs i utskottsbetänkandet biter således sig själv i svansen och uppbjuder sig själv till en intrikat ringdans. Kvar står således, herr talman, att valkretsindelningen i Malmöhus län är i trängande behov av en översyn och att ingen nu sittande utredning sysslar med valkretsindelningen. Jag ber fördenskull att få yrka bifall till den reservation som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande nr Sia

Herr talman! Det är i år 50 år sedan riksdagen beslöt att städerna Malmö, Helsingborg, Lund och Landskrona skulle bilda en egen valkrets. Det var ett från flera synpunkter olyckligt beslut, och jag hoppas att riksdagen i dag tar till vara möjligheten — den sista före 1973 års val — att rätta till detta misstag. Fyrstadskretsen är verkligen en olämplig valkretsorganisation och tillkom på sin tid mot de proportionalvalssakkunnigas rekommendation. Man ansåg på den tiden att dessa städer hade ett väljarunderlag, som hade andra intressen att bevaka än landsbygdsväljarna i länet. Det är möjligt att detta var riktigt på den tiden, men i dag är det sannerligen inte så. I vilket fall som helst så är fyrstadskretsen som politiskt arbetsfält tungrodd och svårarbetad och ställer därför de politiska partierna inför stora svårigheter när det gäller att föra ut information till väljarna. Dessa blir således i sista hand lidande av att valkretsindelningen har blivit snedvriden. Såsom samhällsbildningen ser ut i dag i Malmöhus län kan man inte heller hävda att dessa fyra städer har någon högre grad av intressegemenskap. Malmö är en av de tre storstadsregionerna i landet och har ett befolkningsunderlag som i högsta grad berättigar till ställningen av egen valkrets. Som ett första steg mot bättre valkretsindelning i Malmöhus län skulle därför ett avskiljande av Malmö kommun från övriga länet vara lämpligt. Att sedan grundlagberedningen bör se över valkretsindelningen i hela landet är riktigt, och man kan bara hoppas att vi sedan kan få valkretsar som på ett helt annat sätt än de nuvarande svarar mot de regionala förhållandena. Det är långtifrån säkert att länsgränserna utgör ett naturligt underlag för valkretsindelning. Många regioner skär tvärs igenom länsgränserna. Nordvästra Skåne t.ex. är en väl sammansatt region som skulle bli en utmärkt valkrets men som skulle bestå av delar av nuvarande Malmöhus län och Kristianstads län. Men, som sagt, i avvaktan på en mera grundlig översyn talar alla skäl för ett snabbt ställningstagande till fyrstadskretsens vara eller icke vara. Och den frågan har ingenting att göra med om vi skall ha ett ökat inslag av personval eller om Malmö kommer med i landstinget. Fyrstadskretsen är en felaktig valkretskonstruktion och det är hög tid att rätta till detta 50-åriga misstag. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen av herr Larsson i Luttra m.fl. i konstitutionsutskottets betänkande nr 57.

Herr talman! Vi som står bakom det särskilda yttrandet beträffande valkretsindelningen i Malmöhus län skiljer oss i sakfrågan inte mycket från reservanterna. Vi anser också att den nuvarande valkretsindelningen är otillfredsställande. Som redan har framhållits är de fyra stora städer som utgör en valkrets utspridda i länet, medan länet i övrigt utgör en valkrets. För närvarande utreds emellertid Malmö kommuns eventuella inträde i landstinget, en omständighet som naturligtvis också har sin inverkan. fyrstadskretsen. I förra valet hade fem kommuner överförts till fyrstadskretsen. Till nästa val blir det ytterligare sammanläggning. Härtill kommer att åtminstone ett par kommuner som har föreslagits överflyttade har överklagat, varför det torde vara ovisst om denna fråga blir avgjord till 1973.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

Herr talman! Herr Fiskesjö har i sitt anförande tagit upp orimligheten i valkretsindelningen i Malmöhus län och dessutom enligt min uppfattning effektivt påvisat svagheten i utskottesmajoritetens motivering. Varken personvalsfrågan eller frågan om Malmö stads inträde i landstinget har någon betydelse när det gäller valkretsindelningen i länet. Man måste då ställa sig frågan: Vad är orsaken till att utskottsmajoriteten av slentrian håller fast vid beslut som är 50 år gamla? Det må vara mig tillåtet att ägna några minuter åt riksdagshistoria, eftersom såvitt jag vet ingen av kammarens ledamöter kan ha varit ledamot av riksdagen år 1921. Då framlades en proposition som byggde på ett förslag från 1919 års sakkunniga. Principen för förslaget var att antalet valkretsar skulle minskas från 56 till 28 för att man skulle få ett bättre utslag bl.a. av den proportionella valmetoden. Denna minskning medförde att folkmängden per krets i medeltal ökade från 104 000 till 213 000 — detta är, sett mot bakgrund av vad jag senare kommer att anföra, viktiga siffror. Malmöhus län bestod tidigare av fem valkretsar, men sakkunnigförslaget innebar, liksom propositionen, att dessa reducerades till två: en nordlig och en sydlig del. Men innan dess hade länsstyrelsen i Malmö i ett yttrande till kommittén framfört förslaget att de fyra stora städerna skulle sammanföras till en valkrets för att dessa skulle kunna erhålla representanter i riksdagen, ”vilka äga förutsättningar för att kunna företräda stadsbefolkningen i speciella intressen”. Detta låter i dag barockt men måste ses mot bakgrund av att vid denna tidpunkt huvuddelen av befolkningen fortfarande bodde på landsbygden och att stadsbefolkningen hade svårt att hävda sina rättigheter. Herr talman! Denna argumentation — i dag så föråldrad — är den som leder utskottsmajoriteten i den nya enkammarriksdagen anno 1971, ett halvt sekel senare och vid en tidpunkt när det är landsbygden som har svårt att hävda sina intressen! Men åter till historien; den är ganska intressant. Länsstyrelsens förslag mynnade ut i en motion med anledning av propositionen av bondeförbundaren Olsson i Kullenbergstorp vari hemställdes att samtliga städer i Malmöhus län skulle bilda en valkrets och landsbygden den andra. — Vi får väl vara glada att så aldrig blev fallet. Den motionen blev grunden till en något säregen reservation. Visserligen begärdes i reservationen att endast de fyra stora städerna skulle ingå i vad som sedan blev fyrstadsvalkretsen. Avskiljandet av dessa ansågs vara ”en riktig tanke”. Men än värre; de två bondepartierna som biträdde reservationen gjorde denna reservation till ett ultimatum: ett bifall till reservationen utgjorde villkor för att dessa båda partier skulle stödja den borgerliga reservation, vari bifall till propositionen yrkades. Annars skulle vi alltså ha haft kvar den gamla valkretsindelningen i det här landet. Riksdagen kände villkoret och biföll bondeförbundets krav — och fyrstadsvalkretsen blev den allt orimligare missbildning i vårt svenska valkretssystem som förr eller senare måste försvinna. Särskilt vill jag här be kammaren vara uppmärksam på att en av dagens betydligt mera moderna och framsynta centerpartister, nämligen herr Fiskesjö, har försökt reparera den skada hans andliga föregångare åsamkade vårt land genom att själv motionera om och här tala för en förändring av valkretssystemet. Vi har nämligen i dag ingen orsak att underbygga motsättningarna mellan stad och landsbygd. Gjorde vi det, skulle inte vår demokrati fungera under ansvar, utan den gamla debatten om representativitet skulle medföra ensidiga ställningstaganden i olika frågor. Frågan — som här har belysts av de föregående talarna — om förändring av valkretsindelningen i Malmöhus län har ju aktualiserats alltmer av den pågående kommunreformen. Länsvalkretsen är i ständigt krympande. Malmöhus län består i dag av 17 kommunblock, varav Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg ingår i fyrstadskretsen och återstående 13 i länskretsen. Antalet röstberättigade år 1970 uppgick till följande: i länskretsen drygt 190 000 — alltså redan då under den siffra som var medeltalet vid reformen år 1919 — och i fyrstadskretsen drygt 302 000. När man nu ser hurdant förhållandet blir mellan landsbygdsoch fyrstadsvalkretsen efter 1974 års sammanslagning, kommer man fram till ganska skrämmande siffror.

Länsvalkretsen har alltså tunnats ut. Låt mig komplettera detta med att säga att gjorda undersökningar bl.a. i anledning av Länsprogram 70 har visat att antalet inoch utpendlare i Malmöhus län är i ständig ökning. Allt flera människor bor utanför någon av de stora städerna men har sin arbetsplats inne i den. Jag vill bara komplettera vad herr Fiskesjö sade om hur svårarbetat det är rent politiskt med denna onormala valkretsindelning genom att tillägga att många människor som t.ex. bor i Viken men arbetar i Helsingborg inte begriper att herr Henningsson och fru Sundberg tillhör olika valkretsar.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

Herr talman! Att det är många skåningar uppe i talarstolen i en sådan här fråga är kanske inte så konstigt. Fyrstadsvalkretsen är i många avseenden intressant. Det var där som försöken att få ordning på den icke-socialistiska oppositionen var starkast, mest målmedvetna och framgångsrikast. Valkretsen är intressant från statsvetenskaplig synpunkt eftersom man har fyra städer för sig. Man kan vid ett val jämföra och se om det finns speciella tendenser just bland stadsbefolkningen. Det är kanske litet ovidkommande men i alla fall en synpunkt. En olägenhet med fyrstadsvalkretsen — sådana finns också — är väl att Malmö dominerat alltför kraftigt bland dessa fyra städer. Det som skett i Malmö har varit utslagsgivande. Det har tidigare på ett kanske olyckligt sätt framgått av partiernas nomineringar. Första namnet skulle helst vara från Malmö, eftersom de flesta väljare man skulle appellera till bodde där. Partierna har arbetat sig bort från detta. Vid senaste valet fanns sex listor i fyrstadskretsen. Av dessa toppades två av personer från Lund, två från Helsingborg, en från Solna och en från Malmö. Den tidigare Malmödominansen är alltså eliminerad. Olyckligt har varit att Landskrona som den minsta staden varit litet styvmoderligt behandlad. Måhända har det varit svårare för personer från Landskrona än från Malmö att komma in i riksdagen. Men i årets riksdag finns två representanter för Landskrona. Vi är alltså på väg mot rätt håll även därvidlag. En annan sak som är intressant med fyrstadsvalkretsen är att alla kommuner som ingår får mandat i riksdagen. Det sker inte i många valkretsar. Man kan förutsätta att det finns en större politisk aktivitet i dessa fyra kommuner, eftersom man vet att folk kommer att väljas in från dessa kommuner. Det starkaste skälet för att inte bifalla reservationen är att man bör vänta tills kommunsammanläggningen är definitivt klar. Det är den faktiskt inte ännu. Man har sagt att frågan, om Malmö skall ingå i landstinget, är helt utan betydelse. Det är den kanske inte, eftersom den frågan i någon mån sammanhänger med om Svedala kommunblock skall tillföras Malmö eller ej. Innan man börjar med en ny valkretsindelning bör man veta vilka kommuner som tillhör den ena och vilka som tillhör den andra valkretsen. Det är oklart och förblir oklart en tid framöver. Herr Fiskesjö menade att det inte har blivit bättre genom kommunsammanläggningen. Men det har det på sätt och vis blivit därför att det har uppstått en större enhet. Det har bl.a. medfört att Helsingborg och Landskrona liksom Malmö och Lund numera är städer som gränsar till varandra. Det har alltså blivit en sammanhängande valkrets på ett annat sätt än tidigare. Vi har inte längre något landsbygdsparti. Jag förstår att ett landsbygdsparti tidigare var litet ohågat att ha en valkrets där det bara ingick städer som man buntade ihop. Eftersom vi alltså inte har något landsbygdsparti längre borde också den olägenheten vara borta. Då det nu yrkas på en utredning tänker man väl på hur det för framtiden skall kunna ordnas på ett bättre sätt. Jag har svårt att se hur man skulle kunna göra det bättre. Om Malmö slogs ihop med en del andra kommuner skulle Malmös dominans bli än mer förkrossande och döda de mindre kommunerna. Det hela fungerar väl bra som det är. Jag kan inte finna något skäl att ändra systemet för närvarande i avvaktan på den utredning om kommunsammanläggning som pågår. Herr Clarkson, som väl var stand in för herr Werner i Malmö, sade att valkretsen var politiskt svårarbetad. Jag förstår att herr Clarkson med sina erfarenheter kan tycka det. Det kan ju emellertid inte finnas någon valkrets i detta land, kanske med unantag för Stockholm och Göteborg, som kan vara mer lättarbetad eftersom det bara är fyra kommuner. Fråga ombudsmännen i fyrstadskretsen och fråga ombudsmännen i någon valkrets i Norrland, herr Clarkson, vilken krets som är mest lättarbetad. Vi är tvärtom bortskämda i fyrstadskretsen. Det är högst sex mil mellan städerna. Någon mer lättarbetad valkrets kan man inte tänka sig.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

Herr talman! Jag begärde åter ordet för att tala om för herr Sjöholm att Malmö och Lund inte gränsar till varandra. Staffanstorp kommun ligger där emellan. Därtill vill jag också säga att herr Sjöholms anförande var ett utomordentligt exempel på att den mentalitet som rådde inom de stora städerna år 1921 ännu lever kvar hos vissa representanter för städerna i riksdagen år 1971. Att fyrstadskretsen är en trevlig, bra och lättarbetad valkrets är tydligen det väsentliga. Det orimliga i att Höganäsblocket är avskuret, att den andra valkretsen verkligen inte kan anses vare sig lättarbetad eller praktisk, det spelar mindre roll. Att var och en skall tillvarata sina intressen, tycks fortfarande vara stadsbornas åsikt. Herr talman! Jag vill bara tillägga att vi som stöder reservationen försöker se hela valkretsindelningen som en gemensam fråga för stad och land.

Herr talman! Både herr Nelander och herr Sjöholm upprepade påståendet att frågan om Malmös inträde i landstinget hade med den här saken att göra. Jag uttryckte mig hänsynsfullt i mitt förra anförande då jag sade att detta påstående måste bero på ett missförstånd. Jag upprepar detta eftersom jag i en sådan här fråga ogärna vill skärpa tonen. Det finns alltså inget sådant samband. Fru Sundberg gjorde en i och för sig intressant historisk rapsodi, som visserligen inte har något med den här saken att göra men som det ändå var roligt att lyssna till. Vad som är intressant är att hon tillerkände det lilla nybildade partiet bondeförbundet, som vid denna tidpunkt funnits i riksdagen endast under tre år, ett så enormt inflytande att det kunde dirigera hela riksdagsmajoriteten efter sin vilja. Så var det naturligtvis inte utan det var riksdagens majoritet som beslöt i denna fråga. Men det är riktigt att Olof Olsson i Kullenbergstorp hade den synpunkten att städerna borde skiljas ut. För min personliga del känner jag mig alltså inte bunden av den ståndpunkt som Olof Olsson i Kullenbergstorp intog 1921, även om det den gången fanns vissa skäl, som nu inte alls finns, som förklarar det beslut man då fattade. Införandet av den kvinnliga rösträtten gjorde, att man då på sina håll var ängslig för att kvinnorna på landsbygden skulle utnyttja sin rösträtt i mindre utsträckning än kvinnorna i städerna och att landsbygden således skulle komma att bli underrepresenterad. Det var detta som låg i botten på de funderingar som ledde till att bl.a. Olof Olsson i Kullenbergstorp då tillstyrkte tillskapandet av fyrstadskretsen. Sedan var herr Sjöholm uppe i talarstolen och underhöll oss med sedvanliga skämt. Jag tycker att han bör fortsätta skämtandet och föreslå att t.ex. Kristianstad och Hässleholm bryts ut ur Kristianstads län och får bilda en egen valkrets. Han kan ju fortsätta med Blekinge och bryta ut Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och låta dem bli en egen valkrets, gå vidare upp i Kronobergs län osv. Här finns alltså nästan outtömliga möjligheter till fortsatt skämtande från herr Sjöholms sida.
Herr talman! Jag vet inte själv att jag har skämtat, men vi upplevde ju att herr Fiskesjö försökte göra det. Huruvida han lyckades vill jag naturligtvis inte uttala mig om. Det var inte alls något skämt från min sida. Jag vill inte bryta ut någonting. Jag vill ha det kvar. Det är herr Fiskesjö som vill ha en ändring. Om det nu skall anses vara ett skämt att ändra på valkretsindelningen så är det ju reservanterna som är skämtsamma och inte vi som vill behålla den nuvarande ordningen. Fru Sundberg ville se hela valkretsindelningen som en helhet. Det vill jag också. Om man skall ändra på valkretsindelningen skall man göra det över hela landet på en gång. Det var ett argument som jag glömde i mitt första inlägg men som också utskottsmajoriteten har använt sig av. Sedan är det trots allt så, herr Fiskesjö, att Malmös inträde i landstinget har en viss betydelse eftersom Svedalablockets sammanläggning med Malmö står i visst förhållande till hur den frågan löses. Herr Fiskesjö har inte så rätt som hans auktoritativa röst här skulle ge anledning att tro. Vidare är det, fru Sundberg, faktiskt också så att det har blivit bättre genom kommunsammanläggningen därför att Landskrona och Helsingborg kommit att gränsa till varandra. Det gjorde de inte tidigare. Och Malmö och Lund kommer att göra det, ty trots att fru Sundberg har en energisk partikamrat som kämpar för att Staffanstorp skall bli eget kommunblock tror jag inte att Staffanstorp kommer. att bli det, utan Malmö och Lund kommer att gränsa till varandra. Jag har därför säkert rätt även på den punkten.

Herr talman! Skåningarna är normalt kända för att vara ett lugnt och tryggt släkte. Men i denna debatt demonstrerar man på ett utomordentligt sätt en viss otrygghet. Jag vet inte om det är oron för de egna mandaten eller något annat som sätter i gång en så fruktansvärd debatt om denna lilla enkla sak. Ty det är en enkel sak. Den ordning som nu råder har rått i 50 år. Städerna låg inte närmare varandra när denna valkrets bildades än de ligger i dag. Tvärtom har de kommit närmare varandra i dag. Oavsett vad man har för uppfattning om detta på olika håll vore det mycket angeläget att kunna bli på det klara med vilka befolkningsdelar som skall tillföras den ena eller den andra gruppen, vilka områden i och omkring Malmö som skall hänföras till Malmö, vilka områden i övrigt som skall bli enskilda kommuner eller vilka sammanläggningar som ytterligare skall komma till stånd till 1973. I detta sammanhang kan man inte heller undvika att nämna att en utredning, som speciellt tillsatts för detta ändamål, räknar med att det 1977 skulle vara klart med Malmös inträde i landstinget. Även om man gör gällande att inträdet i landstinget inte skulle ha någon betydelse, måste det vara intressant att vid valkretsindelningen veta vilka befolkningsgrupper som skall ingå i Malmö kommun. Jag tycker inte att det finns anledning till så förfärligt stor oro på den skånska fronten. Vi har ju haft nuvarande tillstånd i 50 år. Varför kan vi då inte avvakta den förändring som vi ändå vet kommer att ske senast 1973-1974 och absolut senast 1977? Det finns väl ingen anledning att i dag sätta i gång en utredning som inte har något underlag för sin verksamhet. Den kommer att få ett sådant med tiden. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan. Den motivering som anförts i reservationen ger ju själv belägg för att det finns anledning att avvakta vad som komma skall.
Herr talman! Jag skall inte återigen upprepa alla de argument som jag tidigare framfört. De har ju inte på något sätt skakats av de inlägg som senare gjorts — snarare tvärtom. Men det var en liten passus i herr Henningssons anförande som jag tyckte var otrevlig och som jag gärna vill säga ett par ord om. Herr Henningsson frågade om det är omsorgen om de egna mandaten som åstadkommer denna oro. Personligen kommer jag från fyrstadskretsen, och ur min synpunkt är det naturligtvis allra bäst — om jag är intresserad av att även i fortsättningen ställa upp som kandidat till riksdagen — att fyrstadskretsen är kvar och får expandera. Mitt ställningstagande här går alltså snarast rakt emot vad som skulle kunna vara mitt personliga intresse. Men eftersom herr Henningsson tog upp detta vill jag fråga: Är det kanske på dessa vägar som man skall söka motiven hos dem som inte vill vara med om en ändring av valkretsen? I så fall har herr Henningsson kommit med en intressant upplysning, som förklarar varför man i utskottsbetänkandet anfört argument som inte är relevanta.

Herr talman! Det må väl vara förlåtligt, herr Fiskesjö, att jag lägger in den lilla passusen om en oro hos vederbörande ledamöter. Jag känner nämligen inte till att det vid något enda tillfälle i riksdagen har uppträtt så många skåningar i en enda fråga som i just denna. Det kan väl ge anledning till ett litet skämtsamt konstaterande att det har uppstått oro i de annars så lugna leden. Men jag vill betyga, herr Fiskesjö, att jag inte känner någon oro över en eventuell ändring i uppdelningen mellan städer och landsbygd. Vi är väl ändå överens, herr Fiskesjö, om att något måste ske på den här fronten under de allra närmaste åren. Är det då inte naturligt att man innan man sätter i gång en utredning verkligen har utredningsmaterialet framför sig och inte är osäker om hur situationen kommer att utvecklas i detta avseende? Det är bara min oro för att inte handla förnuftigt som ligger bakom den uppfattning jag här har lanserat.

Herr talman! Såväl det som har redovisats från utskottet som det som har sagts i denna debatt kan tydas så att man från folkpartiets sida helt och hållet stöder den mening som finns i utskottets betänkande. För att det inte skall råda någon tvekan på denna punkt vill jag säga att jag för min del helt ansluter mig till de synpunkter som har framförts av herr Fiskesjö beträffande den mycket egendomliga konstruktion som fyrstadskretsen har och de erfarenheter vi har fått som under en lång följd av år har arbetat aktivt politiskt inom denna valkrets. Jag har varit med aktivt i ungefär 25 år, och vad jag har fått erfara av svårigheter på grund av valkretsens otymplighet kan inte beskrivas i ett anförande på några minuter. Herr Sjöholm har den uppfattningen att folkpartiets ombudsman i fyrstadskretsen borde tycka att han verkar i en väldigt lättarbetad valkrets. Jag undrar om herr Sjöholm har frågat folkpartiets ombudsman i fyrstadskretsen. Jag har emellertid gjort det, och jag fick redan förra året ett klart uttalande från honom om att han ansåg den vid det tillfället av fru Sundberg väckta motionen vara bra och riktig. Jag vet att han delar min uppfattning när jag säger att fyrstadskretsen på något sätt bör omändras, ju förr desto hellre. Jag vill också nämna att jag under några år suttit med som representant för Malmö stad i den utredning som har förberett avgörandet av frågan huruvida Malmö stad skall hänföras till landsting eller ej. Under ett tidigt stadium trodde man att den frågan skulle vara löst 1971. Så blev inte fallet. Sedan har det sagts att det skulle bli 1974, och nu hör jag herr Henningsson säga att det blir i varje fall allra senast 1977. Jag har nog den uppfattningen att vi inte med säkerhet kan räkna med vare sig det ena eller det andra, med den erfarenhet jag har av hur svårigheter och besvärligheter har tornats upp i dessa frågeställningar. Därför anser jag att om ett bifall till reservationen inte kan ha annat med sig än att det i varje fall driver på avgörandet om den slutgiltiga kommunsammanställningen i de olika blocken och de olika områdena, så tycker jag att bara det kan vara fog nog för att yrka bifall till reservationen. Jag vill kraftigt understryka att det inte är fråga om några personliga aspirationer. För min egen del är jag helt övertygad om att även om reservationen skulle segra, så tar det lång tid innan frågan blir utredd och vi får en ändring till stånd. Då har jag för min personliga del kommit ifrån såväl bekymren med de partipolitiska arbetena i samband med valens förberedande som i fråga om kandidatur för riksdagen. Så lång tid kommer det att ta, men min erfarenhet sedan mer än 25 år säger mig att nu måste det handlas för att få ett slut på den oordning som råder med fyrstadskretsen som egen valkrets.

Herr talman! Herr Löfberg och jag skall väl inte behöva gräla om huruvida det är en lättarbetad valkrets eller ej. Man behöver inte fråga ombudsmannen om det, tycker jag, ty det är alldeles självklart att en ombudsman i Malmö som i stort sett har Malmö som arbetsområde har ett lättarbetat distrikt. Jag tror att han har anledning att vara mycket tacksam. Jämför med en ombudsman i Norrland som har milsvida skogar mellan de olika orterna! Det är självklart att fyrstadskretsen är en tacksam valkrets både för ombudsmännen och politikerna. Den är väl sammanhållen, även om den består av fyra enheter, ty det är bara som mest sex mil från den ena orten till den andra. — Men jag ser att herr Löfgren inte hör på så jag lämnar honom. Jag vill instämma i vad herr Henningsson sade, nämligen att om en utredning skall tillsättas, så skall materialet vara klart för den utredningen. Det materialet finns inte nu, eftersom kommunsammanläggningen ännu inte är slutförd. Det är det huvudsakliga skälet till att man bör avstå från att tillstyrka bifall till reservationen.

Herr talman! Förlåt att även jag tar till orda, men det senaste anförandet säger mig att det är något underligt med fyrstadskretsen, att det är svårt att hålla kontakt, eftersom två partikamrater inte riktigt känner varandra ens till namnet. Jag tycker att herr Sjöholms felsägning är ytterligare ett argument för en förändring av valkretsen. För övrigt vill jag bara framhålla en sak som inte kommit fram här i debatten. Här har sagts att man skall avvakta Malmös inträde i Malmöhus läns landsting. Den diskussionen fördes också i utskottet, men den har inte alls kommit till uttryck i utskottets skrivning. Man fann tydligtvis under debattens gång att det icke var ett tungt vägande argument, och därför tog man upp personvalstanken i stället. Det har anförts här att inlemmandet i landstinget är väsentligt att invänta, i synnerhet med tanke på Svedala kommuns sammanläggning med Malmö. Vi vet ju allt detta. Vi känner utvecklingen. Vi vet att Malmö kommer in i landstinget förr eller senare på samma självklara sätt som Stockholm gjort det. Det är inte något man kan kämpa emot. Vi vet också att kommunerna genom en tvångslagstiftning som antogs häromåret också kommer att läggas samman. Dessa argument är dessutom som flera talare och främst herr Fiskesjö anfört inte alls relevanta i sammanhanget. Eftersom den föreslagna utredningen tar avsevärd tid att utföra är det angeläget att man börjar i tid för att få något resultat. Jag sympatiserar inte med dem som vill ha Malmö som en egen valkrets, ty jag tycker inte att man skall konservera motsatsförhållandet mellan stad och land. Fru Sundberg nämnde om pendlarna. Vi har många människor i hela Skåne som har arbetsanknytning till städerna och därför även intressen därtill i valsammanhang. Fördenskull vore det bättre att länet delades i en sydlig och en nordlig del. Men som det nu är ordnat, är det alldeles tokigt. Det är som ett Pakistan med en bit här och en bit där, och vi vet ju att det visat sig vara en olycklig konstruktion.

Herr talman! Jag skall inte uppträda som något vittne i denna diskussion på den borgerliga kanten i frågan om huruvida fyrstadskretsen för deras vidkommande varit besvärlig eller inte. Jag har flera gånger tidigare i riksdagen framhållit den mycket egendomliga situation vi har haft där på den borgerliga sidan under lång tid med Borgerlig samling och allt vad därtill hör. Visst har det stått klart för oss att det finns spänningar mellan de borgerliga partierna i fyrstadskretsen, men det vill jag inte lägga mig i. Jag vill dock samtidigt säga att herr Sjöholm har ganska rätt när han säger att det inte kan vara några större besvärligheter att åstadkomma ett gott samarbete när man har fyra utvalda kommuner. Jag vågar betyga att vi utan några besvärligheter lyckats med det i det socialdemokratiska partiet. Men vad frågan gäller är närmast huruvida man skall dela Malmöhus läns valkrets i två delar, en sydlig och en nordlig. Den diskussionen har mycket kommit att röra sig om Malmös dominans, Det är klart att Malmös dominans inte blir mindre för att man delar kretsen på ett annat sätt. För egen del kan jag inte tänka mig något annat än att en framtida valkrets skall se ut på det sättet att Malmö blir en egen valkrets. Den bör då inte utökas med några småbitar som kommer att känna sig underrepresenterade. Därför är diskussionen om Svedalas eventuella inträde i Malmö och Malmös i landstinget relevanta fakta i målet som man inte kan komma ifrån. Vi kan ju inte nu här i riksdagen överblicka vid vilken tidpunkt Malmö eventuellt inträder i landsting eller om sammanläggning av den kringliggande landsbygden kommer att ske 1974 eller 1977. I likhet med många andra talare tycker jag att innan vi tar ställning bör dessa frågor vara klarare än de är för dagen. Herr talman! Jag har inte deltagit i utskottets behandling av detta ärende men ber ändå att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! En omfattande författningsreform som den som vi nyligen har genomfört kan naturligtvis ha en del skönhetsfläckar. En sådan skönhetsfläck är metoden för fördelning inom parti av utjämningsmandat.

Det skedde 1970 t.ex. för folkpartiet i Jämtlands län. Det väckte ju påtaglig uppmärksamhet, och det innebar att man upptäckte att här hade kanske grundlagsfäderna helt enkelt sovit över litet grand, när de utan något djupgående resonemang förde över 1,4-spärren även till fördelning av utjämningsmandat inom parti. 1,4-spärren har ju helt andra motiv än att påverka den geografiska fördelningen av utjämningsmandat. Men den bieffekten visar det sig nu att man får, och den strider mot en av de grundläggande motiveringarna för vårt nya valsystem, nämligen att det borde leda till en tillfredsställande regional representation. Om man gör tankeexperimentet att förslaget i motionen 544 skulle ha tillämpats vid 1970 års val, så skulle fyra mandat ha flyttats från redan representerade valkretsar till valkretsar där partiet var orepresenterat; givetvis påverkas därigenom inte mandatfördelningen mellan partierna. Konstitutionsutskottet konstaterar också att mandatfördelningen inom partierna kom att ägnas mindre intresse vid den partiella författningsreformen. Det är alltså dags nu att ägna mer intresse åt den här i och för sig inte särskilt stora frågan — det är ändock något av en skönhetsfläck. Grundlagberedningen kommer att ta upp frågan, tillkännager konstitutionsutskottet. Kanske är det tack vare den här motionen som grundlagberedningen har fått sin uppmärksamhet riktad på problemet. Min hälsning på vägen till grundlagberedningen är: Se över frågan snabbt så att vi får en bättre regional representation i riksdagen! Jag har, herr talman, inget yrkande utöver utskottets.

Herr talman! I september förra året valdes på en gång riksdagsledamöter, landstingsledamöter och kommunfullmäktige. Redan före själva valdagen, under pågående valkampanj, uttalades oro för att den lokala, kommunala debatten höll på att trängas undan, framför allt i valrörelsens slutskede. Tidningarnas och televisionens uppmärksamhet inriktades på rikspolitiken och på partiledarna, och man hade ett intryck av att de kommunalpolitiska ståndpunkterna inte alls nådde fram till väljarna i den utsträckning man hade kunnat önska. Denna känsla hade många i september 1970. Från folkpartiets sida sade vi oss då att det var av största betydelse att få reda på hur det låg till med denna förmodade nedgång av den kommunalpolitiska debatten. Vi krävde därför i januari detta år i vår partimotion, att undersökningarna om de lokala frågornas roll i valrörelsen snabbt skulle presentera resultat. Sedan dess har ett par sådana undersökningar blivit tillgängliga. Det är förtjänstfullt att dessa undersökningar har gjorts offentligt tillgängliga på ett så tidigt stadium. Därigenom kan debatten om den gemensamma valdagen starta redan i dag, och den kan föras på fast mark. Inom kommunalforskningsgruppen har den lokala debatten i pressen studerats i form av en mätning av andelen kommunala inslag på tidningarnas ledarsidor.

Med oförändrat totalutrymme betyder det alltså att de kommunala frågorna i 1970 års valrörelse på tidningarnas ledarsidor bara fick hälften så stort utrymme som i t.ex. valrörelserna 1962 och 1966. Också en jämförelse mellan andrakammarvalet 1968 och det gemensamma valet 1970 visar att det har skett en minskning av det kommunala materialet 1970 jämfört med tidigare i storstadsoch regionpress, medan det däremot har skett en ökning i lokalpressen. Väljarnas inställning till den gemensamma valdagen har mätts i en annan undersökning inom kommunalforskningsgruppen. Inom samtliga partiers väljargrupper finns en majoritet som tycker att den gemensamma valdagen är bra därför att den är bekväm. Det visar sig emellertid att de som anser att valen bör hållas isär är mera intresserade av politik och har större kunskaper om lokala politiska valfrågor än de som vill behålla valsambandet. En annan ganska intressant iakttagelse från denna undersökning är att kännedomen om lokala valfrågor var lägre inom valmanskåren i dess helhet 1970 än vid kommunalvalet 1966. Det har också skett en klar minskning av den andel av väljarna som kan nämna ett lokalt parti vilket man tycker har gjort en bra insats och som kan tala om vilken fråga det har gällt. Undersökningarna visar alltså tydligt på minskade kunskaper om lokala och kommunala frågor under 1970 års valrörelse. Detta är naturligtvis inte särskilt uppmuntrande fakta, men de borde vara särskilt nedslående för anhängarna av den gemensamma valdagen. Farhågorna för att valsambandet skulle komma att dränka den kommunalpolitiska debatten och därmed det kommunalpolitiska intresset besannades alltså under 1970. När vi nu vet dessa fakta måste vi ställa oss frågan: är det viktigt att den lokala kommunala debatten får ett eget utrymme och inte dränks i valrörelsen? Är det så viktigt att det bör väga tyngre än bekvämlighetsargumenten? Jag skall, herr talman, försöka motivera varför jag tror att det är så betydelsefullt. Om det också i de kommunala valen skall bli på det viset att väljarna verkligen skall kunna styra sina representanter, så måste väljarna veta vilka frågor det råder strid om på det lokala planet och var de olika partierna står i dessa frågor. Väljarna måste få reda på vad det finns för kommunalpolitiska handlingsalternativ och vilket handlingsalternativ som kan förknippas med vilket parti. Annars får väljarna lätt intrycket att det inte finns några skiljelinjer på det kommunala planet eller att de rikspolitiska skiljelinjerna helt avspeglas på den kommunala nivån. Och de resultat som jag nyss redovisade, att medborgarnas kännedom om lokala valfrågor har minskat påtagligt i alla typer av kommuner sedan 1966, är ju ett starkt bevis för att det förhåller sig på det här viset. Väljarnas reella inflytande minskas alltså, om den kommunalpolitiska debatten skjuts i bakgrunden under själva valrörelsen. Den gemensamma valdagen minskar människornas inflytande över kommunalpolitiken. I en demokrati — och speciellt en demokrati i ett utvecklat samhälle som vårt — måste medborgarna på olika sätt stimuleras att intressera sig för de politiska besluten och till att delta i de politiska avgörandena. Just deltagandet är av särskild betydelse. Så många människor som möjligt måste fås att delta i de beslutande församlingarna och i politiska debatter, innan besluten fattas. Detta deltagande, denna medverkan i beslutens tillkomst, är speciellt viktigt därför att det är en metod att minska känslan av att stå utanför beslutsfattandet i den representativa demokratin. Att öka intresset för och kunskaperna om politik måste därför alltid vara ett demokratiskt egenvärde.

Jag tror att det är i överensstämmelse med en liberal demokratisk tradition att i dag yrka bifall till den reservation som kräver en omprövning av den gemensamma valdagen.

Herr talman! Riksdagen beslutade ju 1968 om den partiella författningsreformen. Den produkt som då förelades riksdagen var resultatet av en kompromiss. Många menade att förslaget på ett betänkligt sätt också hade kompromissens kännemärken. Det var enligt min mening inte vare sig hackat eller malet. De starkaste betänkligheterna hade man inför förslagen om den gemensamma valdagen och de treåriga mandatperioderna. Den gemensamma valdagen byggde ju på läran om det kommunala sambandet, ett fenomen som närmast ligger på det metafysiska planet och som därför inte är åtkomligt för vanliga förnuftiga analyser och värderingar. Betänkligheterna var mycket starka. De kommunala frågorna skulle alldeles komma bort i valrörelserna — de kommunala valen skulle helt falla under riksdagsvalets skugga. Så småningom ledde kompromissen i grundlagberedningen till en överenskommelse mellan partierna. Inom centerns riksdagsgrupp var betänkligheterna så starka att det länge var oklart om gruppen skulle ge sin anslutning till kompromissen. Alla kunde inte heller övervinna sina betänkligheter och vara med, utan gick sin egen väg både i utskottet och i riksdagen. Hur det var inom folkpartiet vet jag inte. Det var emellertid en allmän uppfattning då att folkpartiet var det parti som var mest angeläget att få kompromissen till stånd. Hur som helst så träffades det en partiöverenskommelse — och inte vilken överenskommelse som helst, utan det var en partiöverenskommelse som gällde en författningsreform. Man kunde alltså räkna med att reformen inte bara skulle bli en dagslända, som levde över ett val eller två. Och att riksdagen redan nu skall ta initiativ till avsevärda ändringar i vad som beslutades 1968 kan inte komma i fråga. Yrkandet i den reservation som är fogad till utskottets betänkande i dag begränsar sig dessutom till att avse endast den gemensamma valdagen. De treåriga mandatperioderna är troligen ett större problem, framför allt när det gäller planeringen av statlig och kommunal verksamhet. En framtida reform måste självfallet avse båda dessa delar av författningen. Farhågorna för att de kommunala frågorna skulle komma i skymundan i valrörelsen har besannats genom den analys som nu gjorts av 1970 års val. Från den kommunala demokratins synpunkt är detta beklagligt, även om beskedet ingalunda kom som en överraskning. Framför allt kom det inte som någon överraskning för oss inom centern. Däremot verkar det som om man inom folkpartiet skulle vara mera överraskad. Trots att man i folkpartiets partimotion bara ville ha fram tillgängligt material om de lokala frågornas roll vid 1970 års val är man nu beredd att hemställa om åtgärder för att ersätta den gemensamma valdagen. Men som jag redan sagt kan det inte komma i fråga att redan efter endast ett val biträda ett sådant yrkande. Centerns ledamöter i utskottet har i ett särskilt yttrande givit sin syn på denna fråga.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

Herr talman! Jag beklagar att ingen av utskottsmajoritetens företrädare har velat ta ordet nu. Det är verkligen inte jag som har trängt mig fram på denna framskjutna plats på talarlistan, men eftersom ingen annan vill begära ordet är det naturligt att jag ställer upp. Till herr Larssons i Luttra i många hänseenden tänkvärda inlägg vill jag bara göra det påpekandet, att vid motionstiden i januari förelåg ännu inte det material från undersökningsgrupperna som kunde ge oss en tillfredsställande bild av hur väljarna hade reagerat inför det tryck av den rikspolitiska valrörelsen som tydligen rådde under 1970 års val. När detta material sedan under våren blev tillgängligt var det naturligt för oss — den här frågan har ett levande förflutet inom folkpartiet — att följa upp den grundsyn vi har. Vi menar också att det är viktigt att ge riksdagen en verklig handlingsfrihet efter 1973 års val, vilket förutsätter ett beslut före nästa riksdagsval. Det har redan här talats en hel del om kompromisser. De har ofta den särpräglade egenskapen att de innehåller delar som ingen egentligen tycker är bra. Men man kan ändå i ett visst läge anse det bättre att acceptera även de dåliga delarna av en kompromiss än att avstå från ett helhetsförslag som man bedömer har väsentliga fördelar. För folkpartiet var tillkomsten av enkammarriksdagen med väljarnas suveräna rätt att på en och samma dag utse representanter, ur vilkas krets en handlingsduglig regering kunde framgå, det avgörande inslaget. Överenskommelsen om den nya författningen, konfirmerad med en omröstning 1968, var en typisk kompromiss. Trots stark kritik i sak accepterade vi från liberalt håll — jag tillhörde då inte själv riksdagen, men riksdagsgruppen hade denna uppfattning — vid voteringen 1968 det inslag i kompromissen som den gemensamma valdagen utgjorde. Vi accepterade den därför att vi kände starkt för centrala inslag i övrigt — vilka de var angav jag nyss — i det beslut som riksdagen fattade. Efter decenniers hård kamp av liberaler mot från början närmast kompakt motstånd kunde riksdagen besluta om införandet av denna enda kammare. Det var det som för oss var det väsentliga. Vi accepterade mot denna bakgrund den speciella ingrediens i kompromissen som dagens debatt handlar om — den gemensamma valdagen — men vi gjorde det, som dåvarande statsministern Erlander framhöll i en något överdriven karakteristik i debatten 1968, ”med beklagande och under dystra profetior om den komm nala demokratins undergång”. Men inte heller från socialdemokratiskt håll kunde man rimligen vara särskilt nöjd med den gemensamma valdagen.

Han redovisa de i riksdagsdebatten 1968 för folkpartiets del sin skepsis mot den gemensamma valdagen på bl.a. följande sätt: ”Jag är mycket skeptisk till tanken att den svenska demokratin skulle främjas genom att röstning på kandidater till kommunala församlingar och till riksdagen sker på en och samma dag. Kommer inte de kommunala frågorna att trängas undan från valdebatten än mer än de hittills har gjort i radions och televisionens epok? Kan väljarna vänja sig vid att vid behov rösta på olika partier en och samma dag för att utkräva ett speciellt kommunalpolitiskt ansvar eller ett därifrån avvikande rikspolitiskt ansvar? Om väljarna i det helt dominerande antalet fall skulle rösta på samma parti vid alla tre valen kan något speciellt ansvar inte utkrävas. Detta kan i så fall knappast befrämja den kommunala demokratin.” Den dåvarande socialdemokratiske gruppledaren, som nu tillhör regeringen, sammanfattade Bertil Ohlins inlägg så här: Herr Ohlin ”kommer att göra allt för att bekämpa den delen av uppgörelsen”. För sin del menade den socialdemokratiske gruppledaren att en riktigare uppläggning från folkpartiet hade varit ”att säga att de inslag i denna uppgörelse som visar sig vara till skada för demokratin, skall undanröjas, och det kommer ju att ske utan att man gör någon deklaration”. Ja, vore det så väl att olyckliga ingredienser i en kompromiss avlägsnades av sig själva skulle vi inte behöva någon debatt här i dag. Det har nu genomförts ett val med gemensam valdag. Björn Molin har här redogjort för de undersökningar som utförts om effekterna på den kommunala demokratin. Undersökningarna är talande. De innebär ett bekräftande av de farhågor i fråga om den kommunala demokratins möjligheter som Bertil Ohlin och andra uttryckte i 1968 års riksdagsdebatt. Man kan utifrån dessa konstateranden hävda två olika linjer. Den ena linjen är den som bl.a. utskottets majoritet gör sig till talesman för: Det träffades en överenskommelse 1968. I den överenskommelsen ingick den gemensamma valdagen. Visserligen var det ingen som tyckte att detta inslag var särskilt lyckat och visserligen visar 1970 års val att de farhågor som funnits i fråga om den kommunala demokratins möjligheter var berättigade. Men en överenskommelse är träffad inför voteringen 1968, och det är ingenting att göra åt det. Hur länge kan man hålla en sådan linje i en tid när den kommunala demokratin upplevs som otillfredsställande av allt större grupper? Den andra linjen är den som folkpartiet företräder: Det träffades en överenskommelse 1968 som var nödvändig för att ett beslut som gav makten över riksdag och regering åt folket skulle kunna fattas. Nu mer än tre år senare, när vi ser hur den gemensamma valdagen verkar på den kommunala demokratin, finns det ingen anledning längre att hålla fast vid det inslag i beslutet 1968 som de flesta redan då var överens om var det sämsta inslaget i beslutet. Vi har en ny tid med allt starkare krav från de vanliga människorna på verkliga möjligheter till medinflytande, inte minst på det kommunala planet. 1968 var opinionen ännu inte så lätt att avläsa hos dem som krävde en helt ny grad av delaktighet i den kommunala beslutsprocessen. Och man kan väl säga — det tycker jag att vi måste erkänna från folkpartiet — att inget parti var helt på det klara med styrkan i den unga generationens aktiva intresse och känsla för den levande miljön och därmed för de kommunala frågorna. 1971 borde ingen längre kunna göra sig döv för styrkan i denna opinion. Att många väljare ännu saknar intresse för kommunalpolitikens tekniska finesser, att de inte känner till namnen på dem som har de tunga kommunala förtroendeuppdragen och ännu mindre på alla de övriga som sliter hårt med det vardagliga kommunala arbetet är en sak. Men det betyder inte att det skulle vara omöjligt att kanalisera dessa unga väljargruppers levande engagemang för den lokala miljön till ett direkt partipolitiskt intresse. Då måste emellertid de kommunalpolitiska ämnena också få slå igenom i egna valrörelser där rikspolitiken visserligen är den stora referensramen men inte lägger sig på de kommunala frågorna med en förlamande tyngd. För oss är detta i högsta grad en principfråga. Det duger inte att i denna tid med dess delvis nya strömningar försvara sig med att man är bunden av kompromisser i det förgångna. Det är viktigare att känna sig bunden av människornas krav på en fungerande demokrati och reellt medinflytande, inte minst över de frågor som behandlas i kommunerna och som så nära berör många människors vardag. Det är mot denna bakgrund som jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det material om de kommunala frågorna i valrörelsen som nu föreligger fanns inte när folkpartiet skrev sin partimotion, säger herr Helén. Men hela debatten 1968 präglades ju av oro för den kommunala demokratin. Även utskottets ställningstagande och riksdagens beslut präglades av den oron. Att den skada som alla räknade med skulle tillfogas den kommunala demokratin genom den gemensamma valdagen borde mötas med speciella åtgärder var man överens om vid det tillfället. En av dessa åtgärder var att den kommunala demokratins problem skulle aktualiseras genom ett särskilt utredningsarbete. Utredningarna på detta område pågår, som vi alla känner till. Det som nu har inträffat var alltså väntat redan då partiöverenskommelsen träffades inför författningsreformen.

Herr talman! Från början hade jag inte tänkt delta i denna debatt, närmast av den anledningen att en partiöverenskommelse har träffats. Folkpartiet har varit aktivt för att försöka åstadkomma denna överenskommelse — det finns alltså en bakgrund därvidlag. Folkpartiet har inte motionerat till årets riksdag om att den gemensamma valdagen skall upphävas utan har hakat på en motion, som är väckt av några centerpartister. Man har alltså tagit ett helt nytt initiativ. Plötsligt någon gång under sommaren fick herr Helén den uppfattningen att man nu skulle aktualisera denna fråga. Herr Helén anmärkte på att ingen från socialdemokratiskt håll hade deltagit i debatten. Konstitutionsutskottets vice ordförande och jag hade talats vid, och vi hade kommit överens om att han skulle ställa yrkandet om bifall till utskottets förslag. Jag hoppas att sådana här små oförskämdheter inte skall behöva upprepas alltför ofta. Jag vill ha detta sagt, för att det hela skall vara klarlagt. Man skall inte gå upp i talarstolen och ha alltför förutfattade meningar, när man uttalar sig. Beträffande själva sakfrågan kan det vara nog så intressant att tala om den uppgörelse som träffades. Herr Helén var inte med vid det tillfället, men jag själv var med. Vi diskuterade då också sambandet mellan kommunalpolitik och rikspolitik. En utredning var tillsatt, den s.k. länsdemokratiutredningen, som hade att behandla dessa frågor. Den kom fram till att det fanns — och jag tror inte att herr Helén vill förneka det sambandet — ett mycket starkt samband mellan kommunalpolitik och rikspolitik. Jag kan erinra om 1966 års kommunalval. Vad var det mest dominerande i det kommunalvalet? Inte var det de kommunala frågorna. Möjligen var Järvafältet här i Stockholm en dominerande kommunal fråga. Det var rikspolitiken som dominerade. Vad har varit det dominerande i det kommunalval som ar förrättats i Norge? Inte är det de norska kommunernas förhållanden, utan framför allt har det varit frågan om anslutningen till EEC och liknande frågor. Man kan alltså inte skilja ut kommunalpolitiken från rikspolitiken. Om man skulle försöka skilja ut kommunalpolitiken och göra ett helt renodlat kommunalval — vilket är praktiskt omöjligt — skulle man säkerligen tyvärr få uppleva ett mycket svagt intresse från medborgarna. När det gäller att få vara med och påverka den kommunala processen tar sig intresset emellertid helt andra uttryck. Såsom en följd av den träffade överenskommelsen är frågan, hur vi skall kunna få den kommunala demokratin att fungera bättre, föremål för utredning. Det finns olika problem som man där har under övervägande. Jag skulle kunna sluta här. Jag är helt överens med herr Hernelius beträffande historieskrivningen, och jag är också överens om det som i övrigt sägs från hans parti, som alltså har varit med om att träffa en överenskommelse. Herr Helén talar om kompromissen beträffande gemensam valdag som träffades för länge sedan — han uttryckte sig ungefär som om den överenskommelsen skulle vara någonting fjärran och avlägset. Vi måste komma ihåg att den utgör en del av en total författningsreform. Vi bör också komma ihåg att de direktiv som herr Helén talade om inte var ensidiga direktiv från regeringen, utan det var direktiv som skrevs efter överläggningar mellan de politiska partierna i ett försök att åstadkomma någon lösni g av dessa frågor. Jag tycker att det verkar som om man i dag kan säga att svårigheter kan uppstå att lägga fram ett gemensamt förslag till en slutlig lösning i fråga om författningsreformen i början av år 1972. Om en ledamot som företräder ett politiskt parti i grundlagberedningen inte längre har något stöd från sitt parti, kommer det att bli oerhört svårt att få en gemensam lösning.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

Herr talman! Mitt påpekande, att jag kom att tala här utan att ha fått lyssna till någon företrädare för den socialdemokratiska majoriteten i konstitutionsutskottet, uppfattade herr Pettersson i Visby som en oförskämdhet. Det tycker jag verkligen är att ta till kraftiga ord. Jag fann det naturligt att påpeka att vi inte hade fört den här debatten från de vanliga premisserna, att partiledarna inte kommer in i debatten förrän företrädarna för respektive riktningar i utskottet har kommit till tals. Jag har många gånger fått höra att partiledarna tränger sig fram, och jag var angelägen om att det missförståndet inte skulle uppkomma, men om herr Pettersson uppfattade mitt påpekande som opassande och olämpligt ber jag honom gärna om förlåtelse. Sedan kom herr Pettersson in på viktigare saker. Jag uppfattade det så att han karaktäriserade det som skedde 1968 som en total författningsreform. Det kan väl ändå inte vara riktigt. Har jag gjort mig skyldig till ett nytt missförstånd nu? Jag konstaterar att det inte var tal om någonting sådant, utan det var en överenskommelse som skulle träffas i avvaktan på ytterligare reformarbete. Detta kom senare att äga rum i olika instanser. Herr Pettersson hänvisar här till länsdemokratiutredningen, men det är såvitt jag förstår ett minnesfel, för i länsdemokratiutredningen var det socialdemokraterna som i det här sammanhanget bildade majoriteten, medan företrädarna för de övriga partierna reserverade sig. Det går alltså inte att hänvisa dit. Man måste hålla sig till det som har hänt i verkligheten, och där är det som hände under 1970 års valrörelse och de undersökningar som så småningom har kommit fram efteråt helt avgörande. Redan i folkpartiets partimotion i januari tog vi upp den principiella aspekten, men vi efterlyste resultatet av dessa undersökningar. När de hade kommit var det naturligt för oss att påbörja den opinionsbildning, som så småningom kommer att leda till att den gemensamma valdagen försvinner, därför att den ger otillräckligt utrymme för de kommunala frågorna i valrörelsen. Det här debattärendet kommer att följa kammaren länge. Det är naturligt att redovisa att vi i denna fråga har uppfattat kompromissen 1968 som helt otillfredsställande. Det klargjordes också av Bertil Ohlin inför offentligheten att folkpartiet enligt hans uppfattning hade moralisk rätt att redan efter ett begränsat antal år resa frågan om återgång till olika dagar för kommunala val och riksdagsval. Det är den uppläggningen vi nu fullföljer.
Herr talman! Det var kanske litet överraskande att höra konstitutionsutskottets ordförande säga att utskottets vice ordförande herr Larsson i Luttra skulle företräda utskottet i den här debatten. Herr Larsson i Luttra sade dels att han nu liksom tidigare var starkt kritisk mot systemet med gemensam valdag, dels att han uppfattade idén om det kommunala sambandet som en metafysisk företeelse som inte kunde bli föremål för någon logisk diskussion. Detta kunde väl ändå inte vara = ett försvar för den socialdemokratiska ståndpunkten när det gällde gemensam valdag. Till herr Larsson i Luttra vill jag säga att jag delar de synpunkter han där framförde, men den gemensamma valdagen är i dag inte någon metafysisk företeelse utan dess värre en realitet och en för den kommunala demokratin ganska hotfull realitet. Det var alltså därför som man nu skulle aktualisera frågan. När sedan konstitutionsutskottets ordförande säger att vi har diskuterat andra vägar för att förstärka den kommunala demokratin, måste man ändå fråga sig: Har folkpartiets förslag vid årets riksdag för att i olika avseenden förstärka den kommunala demokratin fått stöd av konstitutionsutskottets socialdemokratiska majoritet? Tanken på en vidgad länsdemokrati är avvisad. Länsdemokratiutredningens förslag har stoppats undan. Folkpartiförslag om kommundelsråd, om kommunala folkomröstningar, om ökad offentlighet, om vidgad insyn i kommunala bolag har konsekvent avstyrkts av den socialdemokratiska majoriteten.

Herr talman! Kanske vi får hålla oss till det formella. Vi bör se vad som givit anledning till detta betänkande. Det är bl.a. motionen 86 p. 8 av herr Helén m.fl. Vilken hemställan gör man i denna? Jo, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om underlättande av att tillgängligt material om de lokala frågornas roll i valet 1970 blir offentligt snarast möjligt. Herr Molin har här försökt åberopa det material som kommit fram från denna forskningsgrupp. Det kan hända att det kommer mera material, men den motionen är i alla fall isak avklarad. Därom kan vi väl vara överens. Sedan finns motionen 524 av herr Andersson i Nybro m.fl., i vilken hemställes att riksdagen begär att Kungl. Maj:t vidtar åtgärder för att förbereda en prövning av den gemensamma valdagen enligt vad som anförts i motionen. Det var den motionen som kanske framför allt berörde utskottets vice ordförande därför att en centerpartist stod för den. Centerpartiet har också i utskottet markerat sin inställning genom att avge ett särskilt yttrande till utskottets betänkande, och moderata samlingspartiet har gjort på samma sätt. Från socialdemokratiskt håll ansåg vi oss inte behöva markera det här med ett särskilt yttrande, därför att.vi har deltagit i överenskommelsen och står = för det. Men folkpartisterna står alltså inte för vad man har kommit överens om. När jag talar om den totala författningsreformen är avsikten att åstadkomma en total sådan. Men i det arbetet har man denna partiella reform, som alltså skall vara ett led i den helhet som jag hoppas vi skall kunna presentera från grundlagberedningen i början av nästa år. Börjar man emellertid redan nu springa ifrån överenskommelser i författningsfrågor då undrar jag när vi blir färdiga — om vi någonsin kan bli det.

Herr talman! Det är nog nödvändigt att på nytt summera vad som hände 1968 och den inställning som redovisades från folkpartiet, så att icke herr Petterssons bild här skall stå oemotsagd. Den är nämligen icke fullständig och korrekt. Hela tanken på det kommunala valsambandet kritiserades starkt. En plädering i sak mot en gemensam valdag gjordes vid beslutets fattande. Bertil Ohlin, som talesman för folkpartiet, deklarerade klart att kommande erfarenheter får påverka framtida ställningstaganden till den gemensamma valdagen. Han har i offentligt sammanhang markerat att vi redan efter ett begränsat antal år har moralisk rätt att resa frågan om återgång till olika dagar för kommunala val och riksdagsval. Detta gjorde han före denna debatt, och det var alltså känt i beslutsögonblicket. Han markerade ytterligare vår motvilja mot denna ingrediens i kompromissen genom att slå fast: folkpartiet stöder gemensam valdag för uppgörelsens skull vid dagens votering. Därmed är, tror jag, på ett tillfredsställande sätt klargjort vad som hände den gången. Jag skall gärna fortsätta debatten om herr Pettersson och andra i kammaren har lust och ork med det. Sedan några ord till herr Pettersson eftersom han väljer en så formell uppläggning. Nog är det väl litet märkligt att konstitutionsutskottets ordförande, den främste i den socialdemokratiska gruppen i konstitutionsutskottet, icke vill tala för utskottets sak utan låter sig företrädas av en person som enligt de tillgängliga handlingarna icke har deltagit i beslutet.
Herr talman!

Så uppfattade i varje fall vi partiöverenskommelsen, och vi anser att det är en överenskommelse som fortfarande gäller och bör hållas.
Herr talman! Det är riktigt, herr Larsson i Luttra, att man i centerpartiets särskilda yttrande säger att det är nödvändigt att pröva den gemensamma valdagen i två val innan frågan på nytt tas upp till övervägande. Ett nej till reservationen i dag betyder dock praktiskt taget säkert att man säger ja till ett tredje gemensamt val, nämligen år 1976.

Herr talman! Jag skall inte trötta kammaren med någon längre historieskrivning rörande den gemensamma valdagen. Skall den historien skrivas måste man gå längre tillbaka än till 1968. Man måste i varje fall gå tillbaka till Åre, till den höstdag — jag höll på att säga mellan hägg och syrén men mellan det att författningsutredningens betänkande hade publicerats och den nya grundlagberedningen hade tillsatts — då nuvarande statsrådet Lidbom i egenskap av sekreterare i en utredning framlade tanken på bl.a. en gemensam valdag som en av möjligheterna till ett konstruerat kommunalt samband. Det förslaget, av herr Lidbom sålunda framfört, betecknades, omedelbart praktiskt taget, av folkpartiets dåvarande ledare som det minst oacceptabla av de tre förslagen som herr Lidbom framförde. I den karakteristiken instämde företrädare för det dåvarande högerpartiet, bland dem Gunnar Heckscher som var en nog så idog och trägen kämpe för enkammarsystemet som Bertil Ohlin. Det har hela tiden stått klart för var och en som deltagit i dessa förhandlingar att det kommunala sambandet i någon form, eventuellt i form av gemensam valdag, var det pris som socialdemokraterna begärde för att lämna sin medverkan till en enkammarreform. Det framkom inte minst vid det sammanträde i grundlagberedningen som ägde rum några dagar efter valet 1966 och då man konstaterade att arbetet i beredningen kunde gå vidare sedan kännedom vunnits om de olika partiernas ståndpunkt i denna fråga. Den gemensamma valdagen genomfördes under starkt motstånd inom vissa partier. Jag vill gärna redovisa här att motståndet var mycket starkt även inom dåvarande högerpartiet. Och motståndet är i dag fortfarande starkt. Jag kanske därmed dock inte skulle göra mig skyldig till en så onyanserad bild som den herr Helén tecknade av ställningarna i samband med den gemensamma valdagen.

Moderata samlingspartiets representanter känner sig bundna av den överenskommelse som har träffats en gång. Vi menar att den reform som genomfördes 1968 var en partiell reform. Den vilade på en kompromiss, som så riktigt sagts, och en av huvudbeståndsdelarna i denna kompromiss var den gemensamma valdagen. Vi anser inte att man kan så snabbt gå ifrån en sådan kompromiss. Vi anser att preskriptionstiden för en överenskommelse av detta slag måste vara något längre. Framför allt menar vi att om man har gjort en partiell författningsreform som ett första steg mot en total författningsreform som är att vänta, så kan man inte springa ifrån huvudelementen i den partiella reformen innan den totala reformen har beslutats. Här har talats om behovet av att tillgodose nya strömningar inom väljarkåren, inte minst bland ungdomarna. Vi hoppas emellertid att dessa strömningar inte är så många att de tar bort intresset av en gammal regels upprätthållande, nämligen att man står fast vid ingångna avtal. Ingen begär att man skall stå fast för all framtid, men att man redan efter ett val skulle vidta förberedelser för att upphäva den gemensamma valdagen tycker vi inte är riktigt. Vi tycker också att till bilden hör att allmänheten har förtroende för de politiska partierna.
Herr talman! Jag vill bara ta upp det som herr Hernelius anförde med anledning av formuleringen i reservationen. Detta är ett återgivande av vad den aktuella undersökningen hade kommit fram till, nämligen att de som är särskilt intresserade av politik i större utsträckning anser att valen bör hållas vid olika tillfällen än att valen bör hållas samtidigt och att detsamma gäller dem som har kunskap om lokal valfråga jämfört med dem som inte har sådan kunskap.

Herr talman! Bara två saker. Konstitutionsutskottets ordförande Georg Pettersson sade att man aldrig kan få fristående kommunalval, där kommunalpolitiken kommer att spela en viktig roll. Han gav två exempel på att det inte går. Båda är såvitt jag förstår alldeles missvisande. Herr Pettersson menade att det vid 1966 års svenska val var rikspolitiken som dominerade, trots att detta var ett kommunalval. Men det var inte alls något fristående kommunalval. 1966 hade vi ett blandval, eftersom då också utsågs ledamöter i landstingen som i sin tur skulle välja ledamöter i första kammaren. Det var alltså ett kombinerat kommunaloch riksdagsval, och det kan inte anföras som ett exempel i det här sammanhanget. Det andra exempel herr Pettersson anförde var årets kommunalval i Norge, som han sade dominerades av rikspolitiska frågor. Det är riktigt. Men vad var anledningen till det? Jo, det var bl.a. det förhållandet att Norge, såvitt jag vet, är den enda demokratiska, parlamentariska stat i världen som saknar upplösningsrätt. Med den mycket komplicerade situation som man där har med en mi oritetsregering, som inte har grundlagsenlig rätt att upplösa stortinget och utlysa ett parlamentsval, var man tvungen att använda kommunalvalet som en rikspolitisk mätare. Inte heller det exemplet kan alltså anföras. Björn Molin har talat om erfarenheterna från 1970 års val och Gunnar Helén har belyst uppgörelsens innebörd. Till en sak som Georg Pettersson sade vill jag bara foga en kommentar. Hans ord föll ungefär så att folkpartiet är ensamt här i dag om att vilja ha ett annat beslut än det som utskottsmajoriteten föreslår. Den debattlinjen imponerar inte särskilt mycket på mig. Man har alltid sagt om liberaler i författningsfrågor att de är ensamma, och man har ofta haft rätt i detta avseende. Liberaler har i regel varit ensamma i början av kampanjer för att med grundlagens hjälp fördjupa demokratin. Det sades från den gamla högern i början av 1900-talet: Liberalerna var nästan ensamma i kravet på parlamentarism och på att kungen inte skulle få utse sina egna rådgivare. Det var delvis rätt. Det socialdemokratiska partiet var då ännu ett litet parti, och Karl Staaff och hans parti fick ta på sig bördan att driva kravet på parlamentarism mot konservativa grupperingar. Efter många år och hårda strider bröt parlamentarismen igenom. Men liberalerna var onekligen i stort sett ensamma i riksdagen ett tag att driva kravet. Det sades återigen på 1950-talet att liberalerna är ensamma i kravet på enkammarsystem. Bondeförbundet och högern är inte med på det och socialdemokraterna är minst av allt entusiastiska. Folkpartiet är ensamt. Det var också rätt. I ungefär ett årtionde drev Bertil Ohlin och hans parti kravet att hela riksdagen skulle väljas direkt i ett enda val. Inget annat parti slöt upp förrän en bit in på 1960-talet. Men folkpartiet fortsatte sin kampanj. Till slut tvingades också Tage Erlander att gå med på en reform. Nu ser vi enkammaren i arbete. Folkpartiet har väckt en närdemokratimotion i år, motion nr 86. Om flera krav i den motionen har det sagts att folkpartiet står ensamt bakom dem. Vi har drivit på för kommundelsråd, för personval i valsättet, för öppna utskottsutfrågningar, mot mångsyssleriet i politiken och för flera andra reformer. Ofta men inte alltid har vi varit ensamma. Vi är inte ett dugg förvånade över det. Det har ju alltid varit liberalers öde att börja driva de radikala författningskraven, att vinna en opinion för dem och att sedan få de andra partierna med sig. Vi tror att flera av våra krav i närdemokratimotionen kommer att förverkligas längre fram. Men i dag kan man onekligen säga att folkpartiet ofta står ensamt. Nu driver vi alltså ensamma linjen att få ett alternativ till den gemensamma valdagen. De andra partierna vill vänta och se. De vill inte ha någon handlingsfrihet efter 1973 års val. Deras linje betyder att fristående kommunalval kan man inte få förrän i bästa fall i slutet av 1970-talet eller under 1980-talet. Vi är inte förvånade över vår ensamhet nu heller. Liksom när det gällde parlamentarismen, liksom när det gällde enkammarkravet kommer liberaler att arbeta för en fördjupad kommuna demokrati, där de lokala frågorna får spela en stor roll också i valrörelsen. Vi är övertygade om att efter några år är vi inte längre ensamma om våra krav. Då har andra i riksdagen slutit upp bakom dem.
Herr talman! Jag begärde ordet, när herr Ahlmark talade om alla de initiativ som folkpartiet skulle ha tagit under den här riksdagen och som skulle återfinnas i motion nr 86. Det finns anledning att erinra om att de flesta av de frågor som där är aktualiserade är föremål för parlamentariska utredningar, bland andra utredningen om den kommunala demokratin. Jag tror inte att man bör på det här viset försöka vilseleda människor genom att lämna felaktiga uppgifter.
Herr talman! Det har framgått alldeles tydligt av de många debatter vi har haft under 1971 i enkammarriksdagen att i en hel rad frågor om åtgärder för att fördjupa den svenska demokratin, att öka insynen och medinflytandet på besluten, har liberaler varit ensamma.
Herr talman! Jag har i och för sig inte stor anledning att ta till orda i denna debatt, eftersom de synpunkter som jag har funderat på har kommit fram genom konstitutionsutskottets ordförande på ett sätt som inte fordrar något tillägg från min sida. Emellertid kanske det skulle förefalla litet egendomligt, om jag suttit alldeles tyst och lyssnat här på de enligt min mening ganska egendomliga påståenden som framför allt från folkpartihåll har gjorts under debatten. Jag vill åtminstone till protokollet ha anfört att jag inte på något sätt är imponerad av de anföranden som hållits av folkpartiledamöter. Låt mig ge till känna att för mig är en överenskommelse en överenskommelse. Och detta är inte vad slags överenskommelse som helst. Den gäller konstitutionen, grundlagarna.

Jag tror inte alls att det är någon fördel, så som herr Ahlmark framställer det, att ett politiskt parti dikterar utvecklingen. Det är självklart att för mig, som sysslat med dessa ting, var historieskrivningen grotesk. Ett sådant påstående som att Staaff stod ensam i kampen för parlamentarismen borde egentligen inte finnas i riksdagens protokoll. Vi vet ju med vilken intensitet liberaler, socialdemokrater och — låt mig gärna medge det — en och annan progressiv högerman kämpade för exakt detsamma. 1950-talets s.k. förhalningspolitik hade delvis sin förklaring i just min vilja att få till stånd en samlad opinion inom riksdagen. Enligt min mening kunde vi inte släppa kravet på det kommunala sambandet. Jag förstod mycket väl att det fanns andra krav som man från andra håll inte ville släppa, och ansträngningarna som tog sin tid gick ju helt och hållet ut på att få ett samlat uppträdande från Sveriges riksdag när det gällde i vilka former folkviljan skulle komma till uttryck i riksdagen. Alla kompromisser kan diskuteras, det är självklart. Jag tror t.ex. att den höga spärren inte är så bra. Jag har ingenting emot att man diskuterar den. Det kan tänkas att mandatperioden också är en sådan sak som man kan diskutera. Men vi har kommit överens om detta nu. Att då springa ifrån en överenskommelse som så nyligen träffats ger ändå människorna en underlig känsla av att de där politikerna, dem kan man inte lita på. De går med på vissa ting som de inte menar och som de vill upphäva så fort det över huvud taget är möjligt. Denna debatt är ur synpunkten av förstärkandet av demokratin en ganska trist upplevelse. Det är en ganska trist upplevelse att ett politiskt parti icke bryr sig om tilliten till sin egen hållfasthet mera än vad folkpartiet gjort här. Detta om formen. Sedan i sak. Herr Larsson i Luttra anförde att det kommunala sambandet var något metafysiskt, varför det inte kunde diskuteras. Jo, man kan mycket väl diskutera metafysiska ting, även om man inte gör det i Luttra — jag känner inte till samtalsämnena där. Det är väl ingenting konstigt med det kommunala sambandet. Det var två motiv som drev fram tanken att vi skulle bevara det samband som funnits mellan riksoch kommunalpolitiken sedan 1865. Det ena var att den vanlige medborgaren inte bryr sig om dessa spetsfundigheter, där man säger att det ena är kommunalpolitik och det andra rikspolitik. Han bryr sig inte ett dugg om var ansvaret ligger, t.ex. för handhavandet av polisen, om det ligger hos kommunen eller hos staten. Han vill ha ärendena skötta, och han ser politiken som en enhet, antingen det är rikspolitik eller kommunalpolitik. Men det har varit till en oerhörd fördel för den svenska demokratin att vi har haft en funktionsmässig uppdelning så att vissa frågor handlagts av kommunerna. Det har varit en fördel genom att man på det sättet kunnat engagera många människor i det politiska arbetet. Jag medger villigt att det låg mycket i herr Ohlins påpekande att vi ändå får se till att ansvaret för hur dessa människor sköter sig kan utkrävas av väljarna. Det är rätt. Det var en av de få punkter där jag gav Ohlin rätt när det gällde det kommunala sambandet. Den gemensamma valdagen möjliggör det. Det är en lösning som varken Ohlin eller jag hittat på men som på ett utomordentligt sätt möjliggör utkrävandet av ansvar. Därmed är den invändningen borta. Det andra där Ohlin många gånger, både offentligt och privat, gett mig rätt, var uppfattningen att vi med rena kommunalval tyvärr riskerar ett sjunkande valdeltagande. England är ett exempel. Vi kan ta nästan hur många exempel som helst på att det inte går att upprätthålla ett enbart på kommunala frågor grundat val utan att valdeltagandet sjunker. I de fall då det förekommit ett stort deltagande i kommunalval har det varit rikspolitiken som svept in. Man kommer verkligen inte ifrån det norska exemplet med hårklyverier av herr Ahlmarks typ. Det är väl uppenbart att valmännen i Norge uppfattade det kommunala valet som rikspolitiskt, som ett val för eller emot EEC. Min fråga, som jag har ställt flera gånger i pressen, är: Kan det vara rimligt att Norges kommuner nu under tre år framåt skall regeras efter väljarnas ställningstagande till EEC? Det är resultatet av ett rent kommunalval. Det är en erfarenhet som självfallet är mycket tyngre vägande än de erfarenheter som man har pressat fram här efter vad som hade hänt vid 1970 års val. Jag känner till den där undersökningen, och herr Molin skall vara väldigt försiktig med att åberopa den. Man kan väl i all sin dar inte mäta intresset för valfrågorna genom att mäta antalet spaltmeter i tidningarnas ledare? Det är en orimlig undersökningsmetod. Då kan ju ett visst parti genom att antingen blockera valfrågorna eller öka antalet ledare om dem få fram vilka uppfattningar som helst. Av större värde är naturligtvis undersökningarna om den bristande kännedomen. Men att åberopa det första argumentet är uppriktigt sagt rent nonsens. Den andra undersökningen är ett argument. Det fanns alltså en bristande kännedom om frågorna. Men vad vet vi om den bristande kännedom som skulle ha blivit följden om det varit ett rent kommunalval av norsk typ? Det vet vi ingenting om. Vi har ingen aning om det. I varje fall måste man undersöka flera val för att se om den tendens som har existerat under hela 1950-talet och 1960-talet — ett minskat intresse för de kommunala frågorna vid valen — har fortsatt eller om det har hänt någonting särskilt vid 1970 års val. Det finns ingen som helst möjlighet att av det enda exemplet dra några slutsatser om att trenden är bruten, om att den fortsätter eller intensifieras. Sedan viftar herr Molin bort hela den omständigheten att undersökningen visar att nära 80 procent av väljarna är tillfredsställda med den gemensamma valdagen. Han viftar bort det genom att citera ett uttalande om att det är de mindre kvalificerade som tycker att den gemensamma valdagen är bra. Ja, just det. Skall vi ta bort rösträtten för dem då? Skall herr Molin avgöra vem som är kvalificerad eller inte? Herr Ahlmark åberopar ju som en särskild merit att folkpartiet är i minoritet. Är det målet hädanefter? Skall man försöka komma så lågt ner som möjligt, för då är man kvalificerad? Nej, detta är ett hårklyveri som det är rätt beklämmande att man presenterar här. Det finns en majoritet som tycker att den gemensamma valdagen är bra. Det finns ingenting som tyder på att händelserna 1970 innebar någonting vare sig uppåt eller neråt i fråga om den trend som tyvärr existerar att de kommunala frågorna kommer i skymundan. Vet folkpartiet vad det skulle kunna göra för att göra någon nytta, om det är vad man är ute efter? Jo, det är att hjälpa oss alla att aktivisera de kommunala frågorna, att verkligen pressa fram dem. Det finns kommuner som har gjort det. Jag skulle kunna åberopa åtminstone ett par medelstora städer som lade ner mycket arbete under 1970. Det finns en av kammarledarmöterna som skulle kunna bära vittnesbörd från sin hemstad om en intensiv upplysningskampanj beträffande de kommunala frågorna. Om undersökningen gjordes där skulle resultaten säkert inte te sig så beklämmande. Vi är alla intresserade av ett starkt kommunalpolitiskt inslag i vårt politiska liv. Det gäller att aktivisera kommunalpolitiken. Vi tror från socialdemokratiskt håll, och ingenting har förekommit som inte har styrkt oss i den tron, att rena kommunalval betyder ett minskat intresse för kommunalpolitiken över huvud taget. Det gäller inte bara i Sverige. Man har det i England, och vi skall inte vifta bort erfarenheterna från Norge. Vi vill ha ett starkt, livaktigt kommunalt liv. Vi tror att det här experimentet som vi har gjort nu är värt att pröva. Vad innebär experimentet? Det innebär att väljarna på en och samma gång har en möjlighet att säga: ”Jag gillar, eller ogillar, rikspolitiken. Jag ogillar, eller gillar, kommunalpolitiken.” På en och samma gång, vid ett och samma tillfälle — vad är det för fel på den rörelsefriheten? Om det blir en stor spänning mellan det kommunalpolitiska och det rikspolitiska röstandet vid ett valtillfälle, då måste det bero på något fel någonstans, antingen i kommunalpolitiken eller i rikspolitiken. Och väljarna får därigenom tillfälle att direkt öva press på kommunalmännen eller på riksdagsmännen att bättra sig. Det nuvarande systemet ger ett helt annat inflytande för väljaren, ger honom en mycket bättre chans att ha inflytande på den kommunala politiken än det gamla. Jag tror därför att det vore klokt att flytta ner diskussionen kring den gemensamma valdagen från metafysiken just till oss vanliga människor — de flesta av oss brinner ju av iver att hjälpa kommunalpolitiken till en rangplats i svensk politik.

Herr talman! Ju längre den här debatten fortskrider, desto tydligare blir intrycket att det är åtskilliga som är angelägna om att få tala om här i dag att de anade oråd för tre fyra år sedan, när man skrev in principen om den gemensamma valdagen i den partiella författningsreformen. Vad debatten i sak har gällt hittills — i varje fall fram till herr Erlanders inlägg — har ju varit: När har man rätt att bryta upp en olycklig del av en träffad kompromiss? Vi är självfallet medvetna om att vi i folkpartiet inte ensamma kan ändra på detta olyckliga förhållande, inte ensamma kan ändra på grundlagarna. I sådana frågor bör man ha enighet. Men det måste vara tillåtet att försöka övertyga väljarna om att ett bättre system bör införas.

Då är det dags att finna en annan väg, då är det dags att väcka opinion för att få en lösning som tydligen många egentligen gärna skulle vilja se. Men jag går över till herr Erlanders argumentering, som ju sträckte sig utöver den hittills förda debatten. Den visar att han i motsats till herr Larsson i Luttra, i motsats till en del företrädare för moderata samlingspartiet och sannolikt också i motsats till en del inom sitt eget parti tycker att den gemensamma valdagen är bra. De formalistiska argumenten blir då bara skenargument. Vill herr Erlander ha en annan debatt i denna fråga, vill han att vi skall ta upp en debatt i sak, så skall jag gärna anta utmaningen. Vi hoppas att med starka sakargument kunna påverka andra, och därför driver vi den här frågan. Vi tror inte att människornas tilltro till demokratin grundas på att politikerna låter bli att ändra på dåliga beslut därför att de en gång är fattade. Vi tror att den beror mera på om politikerna kan tillgodose människornas önskemål i sak, bl.a. då kravet på att få ett verkligt medinflytande. Nej, herr Erlander, låt oss gärna diskutera den gemensamma valdagen som ett uttryck för det som hände i ett kompromissläge. Men låt oss inte försöka på nytt finna ett metafysiskt samband mellan denna lösning i ett praktiskt läge och de bakomliggande tankarna i det kommunala sambandet, för då riskerar herr Erlander att spräcka dagens tillfälliga koalition med centerpartiet. Särskilt gör herr Erlander det om han här vill påstå att det inte skulle kunna föras några metafysiska debatter i Luttra. Vår värderade kammarkollega är gift med en betydande svensk poet som just skriver i dessa ärenden, så nog förs det väl metafysiska debatter i Luttra.

Herr talman! Det var naturligtvis värdefullt att förre statsministern gick in i debatten. När det gäller det kommunala sambandet blir debatten onekligen mindre metafysisk och mera substansfull när herr Erlander talar än när herr Larsson i Luttra gör det. Men vi var i alla fall tydligen ense om att undersökningarna från 1970 års val visar att kännedomen bland väljarna om de lokala valfrågorna då var mindre än vid tidigare kommunalval. Det kan ju vara så att dessa mindre kunskaper just är en följd av att de kommunala och lokala frågorna — enligt den undersökning som jag redovisade — fick ett minskat utrymme i dagspressen. Jag vet inte hur det har förhållit sig t.ex. med televisionen, men jag tror att det är rimligt att säga att det var ett mycket litet utrymme för kommunala frågor också i radio och TV under valrörelsen 1970. Men det väsentliga, herr Erlander, är väl ändå att om människorna kan mindre om den lokala politiken så har de därmed mindre möjligheter att påverka de lokala politiska avgörandena. För att man skall kunna ha ett verkligt inflytande på de politiska avgörandena måste man ju veta vilka handlingsalternativ som finns och vilket parti som står för vilken linje. Jag kommer i varje fall inte att känna någon oro för att fortsätta att i debatten om det kommunala sambandet påvisa att medborgarnas verkliga inflytande över de viktiga lokala avgörandena kommer att bli större om den gemensamma valdagen avskaffas.

Herr talman! Jag lyssnade självfallet med intresse till herr Erlander. Den del som rörde sig om tiden före andra världskriget tyckte jag inte var så intressant att höra på, för den var väldigt egendomlig i sina konturer. Men jag tittade runt i kammaren, och så vitt jag kan se är det ingen mer än herr Erlander och jag som har varit med på alla de överläggningar mellan partierna som började 1964 på ett tidigt stadium — alltså före Åremötet, herr Hernelius. Jag har anteckningar från dessa och tänker inte nu avslöja vad som står i dem. På en punkt vill jag ändå korrigera herr Erlanders historieskrivning, i varje fall det intryck man fick av herr Erlanders anförande här. Om han ville eller ej — det är en sak som han själv får avgöra — gav han intrycket att kravet på kommunalt samband var med i socialdemokratins budskap i författningsfrågan från början. Det var det inte, herr Erlander. När från folkpartihåll första gången efter andra världskriget motionen väcktes om enkammarriksdag — 1950, om jag minns rätt — var det ingen diskussion om detta krav. Vi återkom med motionen, och det framfördes aldrig från herr Erlander eller någon annan något krav på kommunalt samband. När författningsutredningen tillsattes 1954 stod det icke ett enda ord i direktiven om nödvändigheten av kommunalt samband. Debatten fortgick under 1950-talet, men inte någon enda gång framförde herr Erlander eller någon av hans vänner detta krav. År 1960 gick, 1961 och 1962. Jag tror att det var först 1963 på hösten som herr Erlander offentligen yppade tanken att det nog borde finnas ett kommunalt samband. Det där oeftergivliga villkoret var alltså någonting som kom till mycket sent. Jag skall inte kritisera herr Erlander när det gäller de första åren på 1950-talet, för herr Erlander sade inte så mycket i författningsfrågan då. Det var egentligen först i andra kammaren 1954, när några av hans partivänner och några andra också hade väckt en motion och konstitutionsutskottets utlåtande i anledning därav behandlades, som herr Erlander tog till orda i författningsfrågan ur den här synpunkten. Jag kan alltså konstatera att det var först efter tretton års intensiv författningsdebatt som herr Erlander kastade fram det som han nu vill ge oss intrycket av att han hela tiden haft som ovillkorligt krav på en författningsreform, nämligen att man skall ha ett kommunalt samband — och därmed i den form som det nu är — en gemensam valdag för riksdagsval och kommunalval. Jag har, herr talman, som sagt anteckningar från de interna partiöverläggningarna. Jag tänker inte dra upp dem nu. Därför tänker jag t.ex. inte redogöra för — vilket väl så småningom någon gång kan ha ett intresse — hur det gick till när herrar Erlander och Hedlund gjorde upp om att vi måste ha 350 ledamöter i den här kammaren. Det tillhör det minst ärofulla.

Herr talman! Först en kommentar till vad herr Erlander sade om Norge och det senaste valet där. Han menade att det var ett kommunalval som gällde EEC-frågan. Det är felaktigt — EEC spelade inte den stora roll i huvuddelen av norska valrörelsen som en del svenska debattörer påstår. Det har tvärtom varit Norge som visat att EEC-frågan spelade en mycket begränsad roll i en hel rad av kommunerna i det valet. Herr Erlander kan ju fråga t.ex. Trygve Bratteli. Jag tror att han skulle förneka att EEC-frågan var den dominerande i större delen av Norge. Men det viktigaste är ju att i Norge hade man ingen chans 1971 att hålla ett stortingsval — trots att man där har en regering som uppenbarligen ville utlysa parlamentsval och som bara har en minoritet av mandaten bakom sig — på grund av att man i Norge saknar upplösningsrätt. Därför var enda möjligheten i Norge att få en rikspolitisk kraftmätning att ta den i kommunalvalet för några månader sedan. Det gjorde man. Det fallet kan därför inte anföras som ett exempel på hur det skulle gå här i Sverige, där vi ju har en upplösningsrätt. Vid ett tillfälle i sitt inlägg sade herr Erlander att det är trist att ett parti inte känner tillit till den egna hållfastheten, eller någonting sådant, och fortsatte sedan med ett slags historieskrivning. Jag skulle då vilja fråga: Vilket parti, om inte folkpartiet, kan man lita på i författningsfrågor? Det socialdemokratiska partiet? Var har det partiet stått under de senaste tio åren i författningsfrågan? Och jag vill följa upp herr Dahléns historieskrivning från den punkt, där han slutade ungefär 1962—1963. När en reform tycktes vara mycket nära om en direktvald enkammarriksdag vid årsskiftet 1962—1963, då plötsligt kastade man fram teorierna om det kommunala sambandet. Det hade, som herr Dahlén klart visade, inte förts fram tidigare. Man hade tvärtom sagt motsatsen i direktiven till författningsutredningen. Men man behövde någonting för att fälla författningsutredningen och för att förhala frågan vidare. Så förde man då fram den här s.k. blandkammaren. En del av kammaren skulle utses av landstingen, en annan del skulle väljas direkt. Man blandade alltså ihop första och andra kammaren i en enkammare av märkvärdig konstruktion. En av dem som slogs för det förslaget var nuvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson, som då var herr Erlanders hjälpreda i statsrådsberedningen. Det höll inte länge. Det var omöjligt att förklara för människorna, varför inte partierna före valen skulle tala om, vilka kandidater man tänkte sätta in i församlingarna. Det var omöjligt att försvara de indirekta valen. Och så fördes blandkammaren åt sidan. Sedan hittade man på — jag tror det var i början av 1966 — tvåstegskammaren. En del av riksdagen skulle väljas i riksdagsvalen, en annan del skulle väljas direkt i kommunalvalen. Men ingen gång skulle man få utse hela riksdagen samtidigt. Den regering som förlorade ett val skulle kunna sitta kvar med hjälp av ett skyddsnät av gamla mandat. Det var ett av de förslag som socialdemokraterna gick till val på 1966. Vi kritiserade det hårt. Socialdemokraterna förlorade valet — och så fördes även det hugskottet bort ur debatten. Under en följd av år fick vi veta att en förutsättning för en reform var ett valsätt som överrepresenterade det största partiet. Herr Erlander var oerhört vältalig när han ställde det kravet år efter år. Varför var oklart. En överrepresentation för det största partiet skapade starka regeringar, sade herr Erlander. Men om det största partiet var i opposition, så stärkte man ju oppositionen och försvagade regeringen med valsättets hjälp. Till slut fördes också det försöket att ge socialdemokraterna extra mandat på andra partiers bekostnad ut ur diskussionen. Och vi fick den exakta proportionaliteten för partier som passerat 4 procent av valmanskåren. Detta är alltså sanningen om socialdemokraternas turer i författningsfrågorna under de senaste tio åren. Jag skulle kunna citera herr Erlander: Det är trist att ett parti inte känner tillit till den egna hållfastheten! Under hela den perioden har folkpartiet ständigt stått för enkammarsystem, för direkta val av hela riksdagen, för ett rättvist valsätt och för en fördjupad kommunal demokrati. Det är samma idéer som driver oss i dag. Flera är genomförda, några återstår. Det viktigaste nu är fördjupningen av den kommunala demokratin, kraven på kommundelsråd, rådgivande kommunala folkomröstningar, mera insyn i kommunala bolag och några saker till. Men lika viktigt är att ge de kommunala frågorna en chans i valrörelserna, Det betyder att den gemensamma valdagen troligen måste ersättas av ett fristående kommunalval. Därom bör vi fatta beslut före nästa val för att ha handlingsfrihet efter det valet. Vi fortsätter alltså vårt arbete på att förändra grundlagarna för att på det sättet fördjupa demokratin. Socialdemokratin tycks fortsätta sitt mångåriga arbete att resa motstånd mot reformerna. Det är trist men stilenligt!
Herr talman! Vad som har anförts efter mitt lilla inlägg föranleder inga nämnvärda kommentarer från min sida. Jag skall bara beröra två saker. Det är riktigt att det socialdemokratiska partiet i sin iver att finna samlande lösningar lät utarbeta det ena förslaget efter det andra. Men är det fel att partiet var behärskat av viljan att se vad det fanns för något som skulle kunna läggas till grund för en kompromiss? Om man som herr Ahlmark betraktar striden som något i och för sig väsentligt och inte har respekt för viljan att pröva sig fram till samlande lösningar — ja, då kan man anklaga partiet men inte annars. Det sägs från folkpartihåll att det kommunala sambandet inte fanns med i direktiven. Det fanns i 1865 års författning, och författningsutredningen skulle pröva också den frågan. Det kommunala sambandet fanns följaktligen med i direktiven från början.

Herr talman! Visst kan metafysiska problem diskuteras, herr Erlander! Vad jag påstått är att de problemen inte är åtkomliga för en förnuftsmässig analys och värdering. Det är en annan sak, och det håller jag också fast vid. Sedan bara några korta kommentarer med anledning av vad herr Erlander sade om fristående kommunalval. Jag fick det intrycket att herr Erlanders omdömen där var alltför negativa. Herr Erlander tog exempel från England, men om man vet hur begränsad den kommunala självstyrelsen är i det landet, så är det förståeligt om valdeltagandet där blir dåligt i ett fristående kommunalval. Samtliga våra nordiska grannländer har fristående kommunalval med bra valdeltagande. Även i Sverige var kommunalvalen före författningsreformen i halva antalet landstingsvalkretsar varje val utan direkt inflytande på rikspolitiken, eftersom man där inte hade förstakammarval. Sedan är det en annan sak att även där man har fristående kommunalval spelar de rikspolitiska frågorna en ganska stor roll i valrörelsen och i valdebatten. Det kommer man inte ifrån. Men i ett fristående kommunalval måste väl ändå de kommunala och kommunalpolitiska frågorna få en bättre chans att komma fram?

Herr talman! Det senaste inlägget visar väl att det gick som jag trodde när herr Erlander började sjunga till det kommunala sambandets ära — då sprack det tillfälliga samförståndet med centerpartiet, och herr Larsson kom över på den rätta sidan. Det som herr Erlander nu med visst patos tog fram ur det förflutna utmynnade i frågan: Är det fel av ett parti att lägga fram det ena förslaget efter det andra i syfte att nå enighet? Nej, självfallet är det inget fel. Men det som var fel var att herr Erlander genom större delen av 1960-talet hakade fast sig och sitt parti vid den olyckliga tanken att ett kommunalt samband i de former han aktualiserade skulle vara nödvändigt i dagens författning. Denna felaktiga tanke blev en olycklig ingrediens som låste kompromissen 1967—1968. Om och när socialdemokratin blir mäktig att erkänna att detta var ett historiskt misstag, då bör den kommande totala författningsreformen kunna frigöras från den gemensamma valdagen, som är en olycklig ingrediens.
Herr talman! Herr Erlander påstår att tanken på det kommunala sambandet fanns med i direktiven till författningsutredningen som tillsattes 1954. Med det uttrycket måste herr Erlander mena att utredningen i direktiven fick i uppdrag att ta upp detta problem. Herr Erlander, detta är fel. Direktiven går ut på att utredningen skall lägga fram förslag till ett enkammarsystem, om man bestämmer sig för detta. Där finns inte en tillstymmelse till fruktan för att detta på något sätt skulle kunna påverka kommunalpolitiken i landet. Var det en så stor sak som herr Erlander nu vill göra det till, att man också måste tänka på hur man skulle ordna kommunalvalen, då borde det väl i all rimlighets namn ha funnits med en enda sats om det i direktiven. Det finns inte ett ord om det.

Herr talman! Det var ett magnifikt yttrande Tage Erlander fällde i sitt senaste inlägg. Han sade — ordagrant tror jag — så här: ”Är det något fel att socialdemokraterna i sin iver att finna samlande lösningar lät utarbeta det ena förslaget efter det andra?” Detta är verkligen märkligt. Vad var ”det ena förslaget efter det andra”? Som herr Dahlén visade kastades teorierna om det kommunala sambandet fram kring årsskiftet 1962—1963. Ingen socialdemokrat hade under efterkrigstiden ens nämnt detta. Det slog sönder den enighet man höll på att snickra ihop i författningsutredningen. Sedan slängde man fram förslaget om blandkammaren. Det skapade strid för eller emot de indirekta valen. Naturligtvis gick det inte att få någon uppslutning kring indirekta val — det kunde herr Erlander lätt inse. Sedan förde man fram förslaget om tvåstegskammaren: man skulle välja en del i kommunalvalen och en annan del i riksdagsvalen men aldrig få utse hela kammaren på en gång. Det skapade strid och inte enighet i 1966 års val. Under hela den här tiden drev herr Erlander obönhörligt kravet på överrepresentation för det största partiet, alltså extramandat med valsättets hjälp för socialdemokratin. Var det för att underlätta enighet med de partier som det skulle gå ut över? Herr Erlanders uttalande att socialdemokratin ”i sin iver att finna samlande lösningar lät utarbeta det ena förslaget efter det andra” är den hittills mest — jag skall inte använda några hårda ord — fantasieggande av alla tolkningar av socialdemokratins krumsprång fram och tillbaka. Sanningen är naturligtvis att man lät ”utarbeta det ena förslaget efter det andra” därför att man fruktade den reform som folkpartiet krävde: en direktvald enkammarriksdag som i sin helhet skulle utses vid ett enda val. Vi tog striden för den reformen mot herr Erlander. I dag är den genomförd på riksplanet. Nu kommer vi att fortsätta opinionsbildningen för en fördjupad kommunal demokrati.

Herr talman! För att inte missförstånd skall uppstå tycker jag att det är på sin plats att konstatera, att för att 1968 års partiella reform skulle kunna genomföras krävdes det under förarbetena och fram till beslutsdagen mycken energi, mycken god vilja, mycket tålamod och mycken kompromissvänlighet från fyra partier — icke från två. Skall några namn nämnas i det sammanhanget tror jag ingen tar illa upp om särskilt namnen Bertil Ohlin, Gunnar Heckscher och Tage Erlander nämns. Det var dessa tre som drev fram reformen från initialskedet till beslutet — Heckscher hade då avgått men hans anda svävade över hans partis verksamhet. De fyra partierna var eniga om de stora linjerna. Nu är ett parti på väg att säga upp bekantskapen med vad dess företrädare då gick med på. Det är att beklaga. Det bådar icke gott för det fortsatta arbetet, som förvisso icke kommer att kräva en total enighet för att ge resultat men väl också det ett betydande mått av god vilja.
Herr talman! Efter herr Hernelius” anförande avstår jag. Jag kan i alla delar instämma utom beträffande den tredje av dem han nämnde som specialister på samförståndspolitik. I övrigt instämmer jag helt.